Fru talman! Patrik Norinder säger att jag verkar ha en helt annan verklighetsuppfattning. Det är skrämmande. Patrik Norinder verkar lyssna väldigt dåligt. Jag har beskrivit och uttalat min djupa oro för de ökade regionala obalanserna. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi tar detta på mycket stort allvar. Däremot hör jag någonting annat hos Patrik Norinder, och det är den sedvanliga viljan från borgerligt håll att helst glömma bort de tre åren från 1991 till 1994, när man regerade i detta land och orsakade mycket av den svåra ekonomiska kris som vi hamnade i, som vi nu har tagit oss ur och där vi har lyckats sanera ekonomin. Vad är det som är det moderata alternativet i detta betänkande? Jo, det är att skära ned inom ett litet anslag på 3,6 miljarder. Där vill moderaterna plocka bort 1 miljard på tre års sikt. Det är vad det handlar om. Det är en gigantisk nedskärning som det är fråga om. Patrik Norinder säger att jag inte pratade om företag. Jo, det gjorde jag visst. Patrik Norinder vet mycket väl att en av de absolut viktigaste förutsättningarna för företagens möjligheter att utvecklas och leva vidare är att vi har en stabil offentlig ekonomi, att vi har låga räntor och att vi har ett fint investeringsklimat. Det har vi nu. Det hade vi inte på den tid då Patrik Norinders parti regerade i det här landet.

Fru talman! Jag förstår så väl att Patrik Norinder vill släppa debatten när det gäller de tre borgerliga regeringsåren. Det är en förfärande historia, så jag förstår det mycket väl. Låt oss vara litet konstruktiva, Patrik Norinder. Vilket är det moderata alternativet? Vad är det ni vill? Ni uttrycker allmänt trevliga saker om att det skall vara en politik för företagande och arbete och att man skall främja företagens utveckling. Hur gör ni det? Inom detta område är det bara att konstatera att ni vill skära ned när det gäller de regionalpolitiska stödåtgärderna. Är det inte låga räntor, stabil offentlig ekonomi, god infrastruktur och god utbildning som är viktigt för företagens positiva utveckling? Är det inte sådana saker som är viktiga, Patrik Norinder? Det är sådant som vi socialdemokrater har lyckats uppnå under de år vi har regerat. Företag som är lokaliserade till Norrlands inland har längre avstånd till sina marknader. Det är en gles bebyggelse. Vi har en sned befolkningsstruktur, och vi har andra saker som gör att dessa företag behöver ett regionalpolitisk stöd. De företagare jag har träffat i den verklighet som jag lever i ger inte uttryck för det som Patrik Norinder säger. Det är en förutsättning för många företags överlevnad att de t.ex. har möjlighet att få ett transportstöd. Miljön är icke densamma i Norrlands inland som den är mitt inne i Stockholms City. Det ser olika ut i vårt land. De regionalpolitiska stöden är oerhört små till sin omfattning. Det är 3,6 miljarder. Ni moderater vill skära bort dem. Ni har inget alternativ. Alternativet för Norrlands inland, om ni moderater fick bestämma, är en fortsatt negativ utveckling. Så är det.
Fru talman! Berit Andnor säger att arbetslösheten sjunker. Men det allvarliga är ju att sysselsättningen inte ökade under perioden 1994-1997. Det är där vi har det stora problemet. Vad gör ni åt det? Det går inte bara att med dubbel bokföring plocka bort människor från statistiken. De måste få ett arbete. De måste ha ett arbete även om de bor i vår glesbygd. Berit Andnor säger att det är viktigt att de allmänna villkoren är goda. Hon talar om låga räntor. Jag delar den uppfattningen och tycker att det är alldeles utmärkt. Men Berit Andnor säger ingenting om lägre skatter, lägre arbetsgivaravgifter, borttagande av dubbelbeskattning, riskkapital osv. Berit Andnor kritiserar Folkpartiet för att vi vill dra bort pengar. Låt mig berätta att det handlar om sänkningar av skatter och arbetsgivaravgifter med 29 miljarder kronor. Folkpartiet tror att det kan vara ett alternativ. Vilket alternativ skall vi nu välja? Ni säger att man inte skall ha orealistiska förväntningar på de relativt små anslagen. Jag tog upp det i mitt inledningsanförande. Jag trodde att ni hade förstått vad Folkpartiet menar när ni skriver så. Eller är det så att majoriteten inte står bakom sin egen skrivning? Ni har orealistiska förväntningar på vad de tre miljarderna kan leda till. Vi måste göra något annat. Folkpartiet har ett annat förslag. Låt oss diskutera det, Berit Andnor, och säg inte att vi inte har något förslag eller att vi ställer till det. Hur blir det med de statliga verkens och myndigheternas service? Berit Andnor vet som jämte mycket väl hur det ser ut där uppe. Vad kommer regeringen att göra åt det? Finns det något reellt förslag i den proposition som kommer?
Fru talman! Sigge Godin och jag har debatterat regionalpolitik förut, men jag har aldrig mött honom i en debatt där han har stått för ett förslag som har inneburit en så kraftig nedskärning av de regionalpolitiska åtgärderna som detta gör. Vi hade en debatt här i förmiddags som gällde de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och a-kassan. Inte någon gång tidigare har Folkpartiet föreslagit så kraftiga nedskärningar som man gjorde i den debatten. Sigge Godin har vid upprepade tillfällen sagt sig vara en härförare för Norrlands inland och de särskilt utsatta områdena där. Jag måste säga att jag är djupt bekymrad över den förändrade inställning som jag nu möter även hos Sigge Godin när det gäller Norrlands inland och våra möjligheter att utvecklas även i framtiden. Jag är allvarligt bekymrad. Jag trodde, Sigge Godin, att även Folkpartiet skulle kunna ställa upp på att se till att vi också i framtiden kan leva och bo överallt i detta land. Att föreslå en minskning med en miljard är t.o.m. att gå längre än vad moderaterna gör i sina förslag. Det var likadant i förmiddags när det gällde arbetsmarknadspolitiken. Också Sigge Godin vet hur beroende vi är av att arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken - även om det är ett litet anslag - fungerar i Norrlands inland. Hur skall vi få stopp på utflyttningarna om vi genomför en politik som den som Folkpartiet står för? Vad är det för mobiliseringspolitik Sigge Godin pratar om? Vad är det han skall mobilisera? Hur ser det ut? Det räcker inte att bara prata om mobilisering; det måste också finnas möjligheter för en sådan utveckling.
Fru talman! Jag trodde att Berit Andnor och jag hade närmat oss varandra. Hon talar om tillväxt och rättvisa. Hur vill ni öka tillväxten i de regioner som vi talar om? Vad är det för regionalpolitik ni vill ha? Ni vågar inte satsa på en parlamentarisk utredning i frågan, där alla partier får hjälpas åt och där vi kan väga de olika momenten mot varandra. Vi lever i en ny tid nu, då det gäller att mobilisera företag och människor. Skall vi ha höga skatter och höga arbetsgivaravgifter? Vi kan stimulera företagen och människorna genom att sänka skatterna och arbetsgivaravgifterna. Jag har aldrig sagt att de 29 miljarderna enbart skall sättas in i stödområdet. Det jag oroar mig för är att den regionalpolitik som ni kommer att lägga fram förslag om till våren kommer att innebära att pengarna späds ut över stora delar av Sverige. Det är inte det som det handlar om. Jag tycker att det är positivt när Berit Andnor säger att jag är en härförare för glesbygden och de utsatta områdena. Det gäller Folkpartiet som helhet. Låt oss hoppas att ni kommer med en politik som vi kan diskutera. Vi kommer att hävda att ni skall sänka skatter och arbetsgivaravgifter och återgå till skattereformen, som vi var överens om. Då kommer vi också att få tillväxt och framtidstro.
Fru talman! Jag sade att Sigge Godin säger sig vara en härförare för Norrlands inland. En av förutsättningarna för Sverige och för Norrlands inland är att vi har en tillväxt i samhället och att vi får en ökad sysselsättning och får ned arbetslösheten. Jag vill bara påminna om att det inte fanns någon tillväxt i samhället under de tre år då vi hade ett borgerligt styre. Det vill Sigge Godin tydligen helst glömma bort. Det slog extra hårt mot de delar av vårt land som är extra utsatta. Vi har särskilda strukturella problem i Norrlands inland. Det är långa avstånd och gles bebyggelse. Vi har en sned befolkningsstruktur. Vi har en miljö som kräver särskilda insatser. Det som är absolut viktigast är att vi har en tillväxt i samhället, att vi har en sysselsättningsökning, att vi har goda allmänna villkor för företagandet och att vi har kunnat halvera räntorna. Det är viktigt att vi nu återigen har ett investeringsvänligt klimat. Det är en helt annan situation nu, men det räcker inte. Det krävs fortfarande särskilda regionalpolitiska stödåtgärder. Jag är öppen för att diskutera utformningen av dem, men jag är inte beredd att diskutera så kraftiga nedskärningar som ni nu föreslår, Sigge Godin. Det är första gången som jag tvingas föra en debatt med Folkpartiet där partiet står för en nedskärningspolitik som t.o.m. går längre än vad Moderata samlingspartiet föreslår för de mest utsatta regionerna. Jag tycker att det är häpnadsväckande. Sigge Godin skall inte prata om att han är en härförare för
Fru talman! Berit Andnor sade att den regionala obalansen oroar utskottet. Det har den gjort under lång tid, så det hade varit möjligt att lägga fram förslag som hade kunnat förändra detta. Jag hade ingen förhoppning om att få höra vad den aviserade propositionen skall innehålla, men eftersom den var tänkt att komma redan i höstas måste det finnas någonting i den, några tankar, något som kunde vara positivt från regional synpunkt och som kunde göra oss mindre oroade i utskottet. Berit Andnor sade också att hon var öppen för att diskutera utformningen av åtgärderna. Men, fru talman, så är det ju inte. Dörren har ju stängts. Trots att riksdagen ville ha en parlamentarisk utredning har Berit Andnor och regeringen struntat i det. Man skall utforma sin egen politik, som vi inte har fått redovisad på någon punkt. Det Berit Andnor sade var alltså inte riktigt. Det hade varit bättre om vi som riksdagen ville hade fått gå igenom det här ordentligt, om de olika partierna kunde sätta sig och stöta och blöta bra och mindre bra förslag och sedan försöka samla sig till något bra, så att vi inte får den här regionala obalansen. Så blir det dessvärre inte. Kan Berit Andnor peka på något i det här sammanhanget? Regeringen måste ha haft något i tankarna när man förberedde propositionen redan i höstas.
Fru talman! Inom det här området skiljer sig kd från de två andra borgerliga partierna genom att ha ytterligare pengar till sitt förfogande.

Jag liksom Dan Ericsson och flera andra i utskottet hade förhoppningen att vi skulle ha fått den regionalpolitiska propositionen något tidigare och att vi också hade kunnat arbeta i en parlamentarisk utredning. Anledningen till att propositionen har blivit uppskjuten är de förhandlingar som pågår när det gäller de framtida strukturfondernas utformning. Jag har förståelse för det. Jag kan i dag konstatera att förutsättningarna för en bredare parlamentarisk utredning när det gäller regionalpolitiken kanske inte är särskilt goda. Min förhoppning är att den regionalpolitiska propositionen, som kommer i februari eller mars, skall ha en bredd och omfatta inte bara den lilla regionalpolitiken utan också den stora. Det är min förhoppning.
Fru talman! Om kristdemokraterna är det goda samvetet är det uppenbart att Berit Andnor nu känner dåligt samvete för att man inte har lyckats få fram den regionalpolitiska propositionen. Hon säger att möjligheterna till en bred parlamentarisk samling har minskat. Men det kan ju bero på att det faktiskt inte har hänt någonting. Vi har begärt att få en sådan utredning, men regeringen har struntat i det. Det skapar inte direkt någon bra grund för samverkan i de här frågorna. Det här stämmer inte med det Berit Andnor nyss sade, att hon var öppen för att diskutera utformningen. Hur är det egentligen, är man öppen, eller tycker man inte att det är någon idé att höra de andra partierna? Det var litet olika besked på den punkten. Jag hoppas till sist, fru talman, att regeringen förmår lägga fram en proposition. Det vore förödande för såväl regeringens som Centerpartiets trovärdighet om denna proposition inte kom till riksdagens bord. Jag utgår från att vi får den.
Fru talman! Jag har inget dåligt samvete, Dan Ericsson. Jag har stor förståelse för att man vill vänta in den diskussion som just nu pågår. Den kommer inte att vara slutförd när propositionen kommer till riksdagen, men vi kommer då ändå att veta litet mer om hur de framtida strukturfonderna kommer att se ut. Det har så stor betydelse för den nationella regionalpolitiken, och vi måste ta mycket stor hänsyn till detta. Det är väldigt viktigt att vi ändå har väntat in Luxemburgmötet och att vi vet litet mer om hur strukturfonderna kommer att se ut framöver, under nästa planeringsperiod. Jag liksom många andra har stora förhoppningar om att den regionalpolitiska propositionen inte bara skall omfatta den lilla regionalpolitiken utan också den stora.
Fru talman! Jag delar Berit Andnors uppfattning att regionalpolitik kräver samordning. Det kräver samordning med andra politiska områden och andra sektorer. Det gläder mig om Berit Andnor tror att detta kommer att skrivas in i den regionalpolitiska propositionen. Det vore bra och nödvändigt. Jag har två konkreta frågor. Den ena gäller de 500 miljoner som utskottet ger ett bemyndigande till regeringen att ta hand om. Riktigt vad regeringen skall göra med pengarna vet vi inte. Jag kan konstatera att utskottet lämnar det här bemyndigandet om de 500 miljonerna, men man höjer inte taket eller anslagen för regionalpolitiken. Vad innebär det här? Innebär det att länsstyrelserna skall få mindre pengar? Skall de skära i sin verksamhet? Eller kommer de 500 miljonerna att dyka upp igen, och på vilket vis i så fall? Jag tycker att det är en berättigad fråga. Min andra fråga gäller det nationella resurscentrumet, som jag vet att Berit Andnor liksom jag värnar. Det är en verksamhet som har fått leva med oklar finansiering. Trots ett löfte om att villkoren skulle klaras upp skriver utskottet i betänkandet att man inte vet hur länge eller hur men att verksamheten skall få fortsätta. Jag tycker att vi kan kräva ett svar på hur framtiden skall se ut för det nationella resurscentrumet.
Fru talman! När det gäller de 500 miljonerna fattades i första hand ett beslut i samband med tilläggsbudgeten. I det här betänkandet finns ett bemyndigande vad gäller de kommande åren. Problemet i fråga om de regionalpolitiska åtgärderna och länsstyrelsernas beslutsfattande har varit att man under flera års tid har bundit upp ganska mycket pengar, som inte har arbetat under tiden. Detta var ett problem som vi ville komma åt. Vi ville se till att få pengarna i omlopp i stället för att de samlades på hög. Vi kunde också konstatera att en del av de beslut som fattas år 1 i en länsstyrelse för ett särskilt projekt kanske inte blir detsamma som man hade tänkt sig år 3. Jag tycker att de 500 miljonerna skapar en ökad flexibilitet i hela systemet. Man skulle också kunna se över själva regelverket kring det här. Det är också något som jag tror kommer att återkomma i den regionalpolitiska propositionen. Tanken har varit att vi skall få pengarna att arbeta i stället för att ligga på hög. Bemyndigandet i sig kommer att innebära att vi går från ett mer passivt användande av pengarna till ett mer aktivt. De skall ju användas för regionalpolitiskt prioriterade insatser. Länsstyrelsernas ramar skall inte minskas. Jag anser, precis som Ingrid Burman säger, att såväl de regionala och lokala som det nationella resurscentrumet är oerhört viktiga och bör prioriteras. Jag förutsätter att det också kommer att framgå av den regionalpolitiska propositionen.
Fru talman! Vi får hoppas att Berit Andnor har rätt när det gäller det nationella resurscentrumet. Det har t.o.m. varit inskrivet i tidigare betänkanden att det här skulle åtgärdas. Det har dock rullats framåt, liksom de 500 miljoner kronorna verkar göra. Problemet med Berit Andnors resonemang om dessa miljoner är ju att det inte ligger pengar på hög hos länsstyrelserna och väntar på att användas. Det är i varje fall inte min uppfattning eller den bild jag har fått vid kontakt med länsstyrelser. De är uppbundna i långsiktiga projekt. De är intecknade. Det innebär att om de skall tas i anspråk måste i varje fall ett antal av våra länsstyrelser avbryta pågående projekt där man har samfinansiering med lokalt näringsliv, kommun eller annat. Annars får man välja att gå in och skära ned i någon annan verksamhet - om man inte använder nya, fräscha pengar till att återställa det här. Det har vi inte hört någonting om. Visst kan man säga att vi skall se över villkoren för stöden och hitta nya, flexibla sätt. Men enligt min mening är det ytterst olämpligt att först gå in och ta pengarna när detta innebär ingrepp i planmässig verksamhet. Det vore bättre att man först tittade på villkoren för framtida nya pengar.
Fru talman! När det gäller det nationella resurscentrumet är förklaringen att den regionalpolitiska propositionen har blivit något försenad och inte kommer förrän någon gång i februari-mars. Som jag ser det är det oerhört viktigt att den här frågan behandlas i ett sammanhang så att vi får helheten när vi diskuterar det regionalpolitiska området. Men jag förutsätter att vi kommer att få en lösning som, enligt mitt sätt att se det, är positiv när det gäller det nationella resurscentrumet. När det sedan gäller de 500 miljonerna har vi sett att situationen varierar mellan de olika länen och de olika länsstyrelserna. Tanken har inte varit att vi skall gå in och ta pengar från länsstyrelserna, utan syftet har varit att gå från en passivitet till en aktivitet. Vi vill använda pengarna så att de inte ligger och väntar under tre år. Dessutom händer det saker från år ett till år tre som man inte kan förutse. Det har gjort att man inte har gjort slut på de pengar man trodde att man skulle göra. Syftet har alltså inte varit att minska länsstyrelsernas ram, utan syftet har tvärtom varit att se till att få en större aktivitet och förbättrade insatser inom det regionalpolitiska området.

Fru talman! Det finns många frågor att diskutera inom regionalpolitiken. Alla har också uttryckt förhoppningar på den kommande regionalpolitiska propositionen. Vi får återkomma och diskutera många frågor i samband med den. Jag vill ändå ta upp det här med målområden och strukturfonder och fråga Berit Andnor om hon inte är bekymrad över att generellt ta in alla kustkommuner i det nya målområde 1. Där finns redan en bra tillväxt sedan tidigare, t.ex. i Umeå. Risken är att man drar resurser från inlandet till de tillväxtkommuner som redan är i gång. Dessutom är de medel vi har begränsade. Även om det kommer EU-medel till Sverige måste vi ha medfinansiering, och då är de nationella medel. Dessa är i dag mycket hårt ansträngda, och frågan är hur det här kommer att slå. Jag vill alltså fråga Berit Andnor: Är hon inte bekymrad över vad som kan hända om man tar in kustkommunerna i det nya målområde 1?
Fru talman! Syftet bakom den utvidgning som regeringen har gjort i sin förhandlingsståndpunkt har varit att öka återföringen av EU-medel till Sverige. Det är det som är bakgrunden. Vi har den farhåga som Kjell Ericsson redovisar, och det är också därför vi har ett mycket klart uttalande i utskottets betänkande där vi säger att en förutsättning för att vi skall ställa oss bakom denna utvidgning till kustområdena är att fördelningen av strukturfondsmedlen sker enligt de principer som gäller i dag, dvs. per invånare. Det är så medlen fördelas i dag. Det är den ena förutsättningen. Den andra är att det också sker en differentiering av medelstilldelningen mellan kustområdena och inlandet. Det får inte vara så att utvidgningen på något sätt går ut över inlandets tilldelning av resurser och dess möjligheter att utvecklas. Jag anser att vi med de här två inskrivna förutsättningarna har skaffat oss de garantier som krävs för att vi inte skall hamna i en sådan situation som Kjell Ericsson befarar.
Fru talman! Men problemet är i så fall att även med en differentiering, t.ex. om Umeå bara har 5 % eller 10 % i stöd, blir det ändå en mycket större konkurrenskraft vid kusten än vad man har i en inlandskommun. Och hur skall man fördela de nationella medel som måste komma till och som vi vet är begränsade? Risken är att man då drar pengar från de riktigt glesbefolkade områdena till de stora tätorterna. Det är det som bekymrar mig.

Fru talman! Jag vill vända mig till Berit Andnor. Jag var litet sen med att anmäla mig. Även jag står bakom det särskilda yttrandet om de 500 miljonerna som man drar in från länsstyrelserna. Jag har besökt några länsstyrelser i min region, bl.a. I Göteborgs kommun kommer man att dra in 11,9 miljoner. I Älvsborgs län 20,5 miljoner och i Skaraborgs län 4,7 miljoner. 37 miljoner kronor kommer att dras in. Det innebär en 50-procentig indragning av de tilldelade medlen för det nya län som skall bildas, Västra Götalands län. Jag undrar först och främst vad de skall användas till. Pengarna är faktiskt redan intecknade. Beslut har redan fattats. De här länsstyrelserna är mycket förtvivlade över detta. Bl.a. för att man bildar det nya Västra Götalands län tycker man där nere att man kanske kunde behålla pengarna. Det kommer att bli ett mycket stort slag annars för länsstyrelserna.
Fru talman! Som jag sade tidigare var syftet med att göra det här bemyndigandet i samband med tilläggsbudgeten, som vi också följer upp i det här betänkandet, att vi skulle få en större aktivitet när det gäller de regionalpolitiska medlen. Det är på det sättet, och det har också blivit vidimerat från i stort sett alla län, att man fattar beslut år 1 som man så att säga intecknar ett antal år framöver. Under den här tiden används inte pengarna. I stället för att låta pengarna ligga passivt och vänta har tanken varit att vi under tiden skulle kunna använda medlen till viktiga regionalpolitiska åtgärder. Det är det som har varit syftet med hela den här förändringen. Det jag sade var också att det kan komma att behövas en del kompletterande beslut och att jag förväntar mig att de i så fall kommer upp till diskussion i samband med den regionalpolitiska propositionen. När Barbro Johansson påstår att man har dragit in pengar som man inte får lov att använda skulle jag nog vilja säga att det bemyndigande som vi i dag fattar beslut om ger länsstyrelserna det här större handlingsutrymmet de kommande åren.
Fru talman! Om jag tolkar Berit Andnor rätt skall de få behålla dessa pengar genom ett särskilt beslut. De är som sagt ganska förtvivlade. När det nya länet, Västra Götalands län, skall bildas tycker de naturligtvis att det är en speciell anledning att behålla de här pengarna. När det är en så stor indragning som det här är fråga om, 50 % av de redan intecknade medlen, undrar vi hur det skall gå i det nya länet.
Fru talman! Enligt de uppgifter som jag har fått har den här situationen retts ut med de berörda länsstyrelserna. Tanken är att de inte skall bli drabbade av den här indragningen. Nu finns det möjligheter att använda dessa pengar på precis den nivå som man har haft tidigare. Det är det som är syftet med det bemyndigande som vi antar i dag. Annika Nordgren att fungera som kontrollanter vid lottningen samt Lennart Beijer att förrätta lottningen.

Fru talman! I Sverige har vi en rätt omfattande rätt till ledigheter av olika slag. Där finns semesterlagen, studieledighetslagen, föräldraledighetslagen, sialagen, sfi-ledighetslagen, närståendevårdslagen m.fl. Listan skulle kunna göras mycket lång - längre än i något annat land. Alla dessa ledigheter leder sammantaget till att vi svenskar har en mycket kort faktisk arbetstid vid en internationell jämförelse. Den omfattande rätten till ledighet leder till ökade kostnader för svenska arbetsgivare. Den leder till minskad produktivitet. Den leder också till ett betydande administrativt krångel, som särskilt för de små företagen kan vara svårt att hantera. I den senaste regeringsförklaringen påstår statsministern att ett ökat småföretagande skall stärkas i dialog och samarbete med näringslivet. Men vad gör socialdemokraterna i praktiken? På område efter område införs regler som försvårar företagandet. Och nu kommer man med ett förslag till ytterligare en rätt till ledighet, nämligen för att bedriva näringsverksamhet. Högtidstalens dialog med näringslivet är som bortblåst. Alla de tunga remissinstanserna avråder från att införa den aktuella rätten till ledighet, men regeringen lyssnar inte. Det står t.o.m. i propositionen att det är oundvikligt att en arbetstagares frånvaro från arbetet många gånger innebär olägenheter för arbetsgivaren - men detta får arbetsgivaren i princip tåla! Så står det faktiskt i propositionen. Tydligare kan det inte illustreras att socialdemokraterna helt saknar förståelse och intresse för företagandets villkor. Den företagsexpansion som Sverige så väl behöver förutsätter att företagens villkor förbättras. I dag finns alltför många hinder för att företagandet skall kunna utvecklas. En alltför omfattande arbetsrättslagstiftning är ett sådant hinder. Och nu vill regeringen lägga sten på börda. Regeringen har i och för sig det lovvärda syftet att det skall startas och utvecklas fler företag i Sverige, men det är som vi ser det orimligt att starta denna process med att ytterligare försämra villkoren för de företag som redan finns. Rätten till ledighet i sex månader för att bedriva näringsverksamhet kommer inte att skapa några nya arbeten. Det tror inte vi moderater. Det tror knappt någon av remissinstanserna heller. T.o.m. LO anser att det finns åtskilliga andra förslag till sysselsättningsskapande åtgärder som borde komma i fråga före detta. Den allmänna uppfattningen är att förslaget endast innebär att ytterligare ett omfattande regelverk läggs till den redan mycket komplexa regelmassa som styr arbetslivet. Den nya lagen föreslås vara i huvudsak tvingande till arbetstagarens förmån. Och som vanligt är det facket som har tolkningsföreträde. En arbetsgivare som råkar bryta mot lagen blir skyldig att betala skadestånd dels till den anställde, dels till den fackliga organisationen. Om en arbetstagare visar sig bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet utgör det visserligen grund för uppsägning eller avskedande, men det är ju en ringa tröst för den arbetsgivare som har tvingats i konkurs på grund av illojal konkurrens från anställda. Rätt till ledighet skall ju enligt förslaget inte föreligga om arbetstagarens verksamhet konkurrerar med arbetsgivarens. Vi moderater förutser att det ofta kommer att bli mycket svårt att på förhand bedöma om så blir fallet. Utskottet hyser den fromma förhoppningen att det ligger i båda parters intresse att noga reda ut om det finns några konkurrensproblem. Detta är ju rent nonsens. Den medarbetare som vill utnyttja sin yrkeskunskap och erfarenhet som han fått i anställningen hos en arbetsgivare till att starta eget inom samma eller närliggande verksamhetsområde, där t.ex. nyttiga kund eller leverantörskontakter redan är upparbetade, har naturligtvis allt intresse i världen av att "mörka" väsentliga delar i planen när han diskuterar med arbetsgivaren. Regeringen tycker, som jag inledningsvis refererade från propositionen, att olägenheten av en arbetstagares frånvaro är något som arbetsgivaren får tåla. Det är först när olägenheten medför väsentlig olägenhet som ledighet skall kunna nekas. Som exempel på väsentlig olägenhet nämns i propositionen att verksamheten inte kan fortgå på normalt sätt eller att avsevärda arbetsbalanser eller kostnadsökningar uppkommer. Som om detta inte vore illa nog har utskottet tilllagt att det förhållandet att arbetstagaren har en nyckelfunktion på arbetsplatsen eller på annat sätt betyder särskilt mycket för verksamheten minsann inte får leda till att ledighetsansökan vägras. Jag undrar - Laila Bjurling - om utskottsmajoriteten har funderat ens ett ögonblick på innebörden av uttrycket nyckelfunktion? I detta ligger ju att det är en person som är själva nyckeln till ett företags fortsatta verksamhet utan vilken företaget inte alls eller endast med svårighet kan bedrivas. Tror utskottsmajoriteten verkligen att nyckelpersoner är något som växer på träd, att sådana människor är lätt utbytbara och kan hämtas från arbetsförmedlingen med tre månaders varsel? Om så är fallet undrar jag vilken verklighet ni socialdemokrater lever i, Laila Bjurling. Om inte en nyckelpersons frånvaro från arbetet i sex månader skall utgöra väsentlig olägenhet, vad skall det då kunna vara? Fru talman! Detta är ett riktigt dåligt förslag. Det borde förpassas till papperskorgen. För att råda bot på massarbetslösheten i vårt land måste vi kraftigt förbättra företagsklimatet för de företag som redan finns. Om detta förslag - mot förmodan - skulle leda till att ett antal nya verksamheter startas men samtidigt medföra att lika många befintliga företag hämmas i sin utveckling eller helt slås ut - vilken är då den samhällsekonomiska vinsten? Ingen ansvarsfull politik kan ha som syfte att bara skyffla runt arbetslösheten i befolkningen. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 till betänkandet, dvs. avslag på propositionen.

Fru talman! I betänkandet föreslås en laglig rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Det tycker vi i Vänsterpartiet är bra. Vi har upprepade gånger motionerat om en laglig rätt till tjänstledighet för att starta eget. Det är bra att ett förslag om det här kommer nu. Mindre bra är att regeringen bara har tagit hälften av det Vänsterpartiet föreslår. Rättigheten begränsas till sex månader. Vänsterpartiet har föreslagit att rättigheten skall gälla i tolv månader. Vissa remissinstanser stöder också detta, t.ex. TCO och SACO. Vi har sagt tolv månader därför att vi vill att arbetstagaren skall ha en reell möjlighet att pröva om verksamheten bär. Då krävs ofta ett helt verksamhetsår. Den anställde som går ut och tar tjänstledigheten måste också ta hänsyn till uppsägningstid. I regel måste alltså han eller hon bestämma sig redan efter tre fyra, eller absolut efter fem, månader. Det tycker vi i Vänsterpartiet är en för kort tid. Vi kan inte heller se att en längre tid innebär någon nackdel för arbetsgivaren. Det är ofta lättare att anställa en vikarie för en längre period. När det gäller starta-eget-bidraget, som är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, går riktningen mot motsatt trend. Där förlängs perioderna. Vissa grupper av långtidsarbetslösa t.ex. kan få starta-eget-bidrag i tolv månader just för att de skall ha möjlighet att testa om verksamheten bär. Vi i Vänsterpartiet tycker som sagt att det är tråkigt att regeringen bara har tagit halva vårt förslag. Vi tror att det hela skulle vinna på att utvecklas till tolv månader. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 3 i betänkandet, som innebär en förlängning av perioden. Vi tycker alltså att det här är ett bra förslag, och vi tror att det kommer att stimulera till nyföretagande. Jag har väldigt svårt att förstå Christel Anderbergs skäl till att tacka nej till förslaget. Vad jag hör från talarstolen är någon form av tanke kring anställda som livegna. Christel Anderberg har argumenterat utifrån att t.ex. nyckelpersoner inte skulle utnyttja möjligheten och att det skulle finnas någon stupstock för dem. Men också nyckelpersoner har ju rätt till studieledighet, föräldraledighet och andra ledigheter som samhället tycker är riktiga och rätta. Inte skall vi väl ha vissa grupper som skall fastna i någon form av livegenskap? Själv tycker jag att det är mycket klokt av regeringen att jämställa den här ledigheten med studieledighet - att gå vidare i livet. Det är också klokt att man har satt upp de gränser som satts upp. Synen måste ju vara att den anställde har möjlighet att utvecklas och gå vidare och inte på något sätt är ägd av arbetsgivaren. Det förtjänar också att påpekas att denna tjänstledighet precis som andra ledigheter är något som bekostas antingen av samhället, ofta via olika försäkringssystem, som när det t.ex. handlar om föräldraledighet och via vissa utbildningssystem, eller av individen som tar lån. I det här fallet är det helt och hållet individen som bekostar det hela. Kostnaden för arbetsgivaren är en vikarie som han eller hon betalar lön för. Jag har faktiskt svårt att ta till mig de argument jag har hört från Christel Anderberg. Jag reagerar också över det hon säger om konkurrensen. Jag trodde att Moderaterna tycker att det är bra med konkurrens. När nya företag startas ökar förstås konkurrensen i samhället och förhoppningsvis också arbetstillfällena.
Fru talman! Jag kunde inte avhålla mig från att begära replik när jag hörde Vänsterpartiets egendomliga uppfattning om vad livegenskap innebär. Vi fick höra här av Ingrid Burman hur nyckelpersoner minsann har rätt till studieledighet, föräldraledighet och alla andra typer av ledigheter. Det är just det - rätten till ledighet i Sverige är redan så omfattande. SAF, Företagarnas Riksorganisation, ja alla som företräder företag och vet vad företagandets villkor innebär har å det bestämdaste avstyrkt att man inför denna rätt till ledighet. Det är alldeles rätt uppfattat, Ingrid Burman. Jag företräder ett parti som är mycket för fri konkurrens. Men det är inte sund konkurrens om en person kan tvinga sig kvar i anställning på ett företag och samtidigt starta en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Gärna konkurrens - men då får arbetstagaren faktiskt också ta klivet ut i osäkerheten så att konkurrensen bedrivs på lika villkor. Någonstans, Ingrid Burman, har man kommit fram till läget med halmstrået som knäcker kamelens rygg.
Fru talman! Hittills har det funnits en majoritet i Sverige - men jag tror inte att den majoriteten har omfattat Moderata samlingspartiet - som har tyckt att det har varit bra för löntagare att kunna ta tjänstledigt för vissa ändamål som samhället tycker är väsentliga. Det har handlat om kompetensutveckling, dvs. studieledighet, och föräldraledighet. Jag är medveten om att det också finns vissa andra former av ledighet. Nu föreslår majoriteten, som jag tillhör, att detta skall utvidgas till att också handla om nyföretagande. Det finns en bred enighet om att nyföretagande är bra för Sverige. Vi har hittills aldrig sagt att vissa grupper i arbetslivet inte skall omfattas av de här ledigheterna. Vi har sagt att det går att anställa vikarier. Vi har inte delat in människor i olika grupper. Och jag tror inte att problemet blir större för just nyckelpersoner med den här ledigheten än det är med andra ledigheter. Vi har talat om sund konkurrens. Om man inte i förväg kan se att den startade verksamheten är illojal så kan man det under tiden. Och då upphör ju tjänstledigheten! Då handlar det om uppsägning och t.o.m. om avsked, som Christel Anderberg först konstaterade. Jag kan inte förstå det farliga i situationen som dessutom skulle innebära osund konkurrens - vare sig man startar ett företag och har en tjänstledighet i botten eller om man startar ett företag när man har sagt upp sig. Arbetsgivaren subventionerar ju på intet sätt denna ledighet.
Fru talman! Man kan i alla fall glädja sig åt att de som har skrivit propositionen har något större insikter än de som Ingrid Burman nu företräder. Regeringen inser nämligen att detta kommer att leda till olägenheter för arbetsgivaren. Hur tolkar Ingrid Burman ordet nyckelperson? Det är kanske en person som för ett litet företag betyder allt för att företaget över huvud taget skall överleva. Innebär det då inte en olägenhet för arbetsgivaren att han måste avstå från den här personen i sex månader och att han då inte vet om han kanske har förlorat vederbörande för all framtid? Tror Ingrid Burman verkligen att man kan gå direkt till Arbetsförmedlingen och hitta en identisk nyckelperson med samma erfarenheter och kunskaper? I själva verket är det som vi båda vet att Arbetsförmedlingarna i första hand anvisar inte den som har den bästa kompetensen för det aktuella arbetet utan den som står närmast i tur att bli utförsäkrad. Naturligtvis inser även vi att detta kan vara av intresse för de anställda. Men någonstans måste man ändå hitta en rimlig balanspunkt mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas motstående intressen.
Fru talman! Jag vet mycket väl vad en nyckelperson är och hur man tolkar detta. Vad jag har sagt är att även nyckelpersoner kan ha grundad rätt till vissa ledigheter. Om vi talar om föräldraledigheten är det alldeles självklart. Om vi talar om studieledigheten finns uppskjutningsmomentet. När vi talar om denna ledighet, som riksdagen förhoppningsvis skall anta om några timmar, har man satt in en grindvakt, som Christel Anderberg själv pekade på och som handlar om olägenhet. Det kan vara en klok avvägning. Vi står bakom även detta.

Hittills har det varit studier, föräldraledigheter, osv. Nu lyfter vi in möjligheten att starta eget. Vi gör det i förhoppningen att vi faktiskt skall tillskapa nya små företag och öka antalet arbetstillfällen. Moderaterna brukar vara det parti som stöder nyföretagandet och som stöder medel för att initiera de nya små företagen. Det förvånar mig att de i fråga om detta förslag ser bara hindren och inte möjligheterna.

Fru talman! När regeringen lägger fram förslaget om att man skall kunna ta tjänstledigt för att pröva på att starta ett företag ställer sig Miljöpartiet bakom det. Vi tycker att det är bra. Vi har väckt en motion om att man också skall kunna vara deltidstjänstledig. Det gör vi för att vi vet att kvinnor som vill starta företag inte gärna startar företag på heltid från början utan de är mycket mer försiktiga och vill ha en ekonomisk trygghet i botten när de startar ett eget företag. Om detta nu föreslås utifrån kvinnors behov bör det också övervägas om det inte skall vara möjligt att göra det på deltid också. Om man arbetar deltid parallellt med att man startar företaget kan betyda en ekonomisk trygghet. Jag tycker att det är synd att utskottet inte ställer sig bakom förslaget att man skall kunna vara deltidstjänstledig. Jag tyckte ett tag att det verkade som om utskottet ställde sig positivt till detta förslag. Utskottet säger att parterna skall kunna komma överens om detta. Men i propositionen står det att denna ledighet skall vara på heltid. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! Tanken bakom den proposition och det betänkande som vi nu diskuterar tror jag är god. Tanken är att det genom utvidgade möjligheter till ledighet från ett befintligt jobb skall underlättas för människor att starta nya företag. När vi kristdemokrater diskuterade denna proposition var det inte självklart för oss hur vi skulle ställa oss. Vi avvägde noggrant för och nackdelar med förslaget och granskade regeringens proposition. Vi talade med väldigt många aktiva småföretagare och kom fram till att vi skulle yrka avslag på propositionen. Varför? Vi tror att detta innebär betydande negativa effekter för de redan befintliga företagen. Om vi inför nya typer av åtgärder och nya typer av regler och lagar som negativt påverkar möjligheten för tillkomsten av nya jobb kan nettot med denna åtgärd inte bli positivt, vilket naturligtvis är regeringens syfte, utan snarare negativt, vilket är vad vi befarar. Därför yrkade vi avslag på propositionen, och därför har vi i en reservation yrkat avslag på propositionen. Det finns all anledning att fortsätta arbetet med att avreglera och få bort konstiga och onödiga regler som är förknippade med företag och företagande. Det skall vara enkelt att starta företag, och det skall vara enkelt att driva företag för att vi skall sänka de trösklar som i dag förhindrar tillkomsten av nya företag. Vi kristdemokrater förordar en total genomgång av de regelverk som påverkar företagsamheten i syfte att allt sådant som inte är absolut nödvändigt rensas bort. Vi tror att det är en mycket viktig åtgärd för att man skall underlätta för företag och företagande. Ledighetslagstiftningen, som vi diskuterar nu, är i dag mycket omfattande i Sverige. Varje förändring som innebär att rätten till ledighet utökas ytterligare innebär svårigheter framför allt för de allra minsta företagen. Det är klart att Volvo och Ericsson och andra stora företag inte har några stora problem med de begränsningar som vi har i dag. Det är för de allra minsta företagen med två, tre, fem eller kanske tio anställda som de verkligt stora problemen uppkommer, vilket är alldeles självklart. Många av dem som kommer att kunna utnyttja denna möjlighet är nyckelmedarbetare som med tre månaders varsel skall kunna säga till sin arbetsgivare att han eller hon vill vara ledig en tid för att med starta-eget-bidrag sparka i gång en ny verksamhet. Denna person lämnar då produktionen på obestämd tid, sannolikt sex månader, men det kan bli för evig tid. Men denna arbetstagare har också möjlighet att ändra sig. Men om en person begär ledigt måste naturligtvis arbetsgivaren i detta fall, om det handlar om en nyckelmedarbetare, rekrytera en ny person, i första hand för ett vikariat. Det blir naturligtvis väldigt svårt att få en van yrkesskicklig medarbetare att säga upp sig från en befintlig anställning för att ta detta vikariat. Det gör att man får väldigt svårt att hitta yrkesskicklig personal som kan ersätta personen i fråga. Propositionens förslag när det gäller rätten till återgång till arbete är ytterligare ett mycket stort problem. Om den ledige finner att affärsidén inte håller skall han eller hon ha rätt att komma tillbaka till arbetsplatsen som han eller hon är ledig från inom en månad. Detta tycker jag visar att man inte vet särskilt mycket om hur de minsta företagen fungerar. Detta tror jag kommer att visa sig vara ett oerhört stort problem för de allra minsta företagen. Slutsatsen för vår del är alltså att de förslag som finns här kommer att motverka de ansträngningar som görs för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i landet. Utskottet instämmer i en del av de farhågor som vi har framfört motionsvägen. Man skriver från utskottet att kritiken inte kan negligeras samtidigt som man inte gör några förtydliganden eller ändringar som skulle kunna undanröja farhågorna. Man skriver att den nya ledigheten kan skapa en del problem i de mindre företagen, men man kör ändå igenom den här åtgärden som kommer att skapa problem. Varför gör man på det sättet? Kan någon tro att det inte negativt påverkar klimatet för företagandet och därmed minskar, inte ökar, antalet arbetstillfällen i vårt land? Det enda rimliga som jag ser det, herr talman, är att vi mot bakgrund av vad utskottet skriver avvisar propositionen. Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 2. Till sist vill jag säga att i övrigt behandlas ytterligare några kristdemokratiska motioner. Jag nöjer mig med att yrka bifall till den nämnda, alltså reservation 2, men jag står naturligtvis bakom de övriga reservationer som är fogade till betänkandet. Tack!

Herr talman! Med detta betänkande, AU4, tar vi ytterligare ett litet steg för att stödja nyföretagandet i landet. Riksdagen har ju tidigare beslutat om bl.a. vissa skattelättnader och minskade arbetsgivaravgifter för de små företagen. Det är lättare att anställa och det finns särskilda åtgärder, exempelvis företagarlån, för kvinnor. I det här betänkandet föreslås en helt ny lag om rätt till ledighet från arbetet för att starta och driva företag. Troligen finns det en hel del människor, både kvinnor och män, som funderar på att starta ett företag, men som tycker att det är litet för osäkert att säga upp sig från arbetet för att kunna pröva sina vingar. För dem skulle möjligheten att vara tjänstledig från arbetet kunna vara den sista lilla puff som behövs för att de skall våga ta steget. Det finns också många som driver företag i liten skala på sin fritid. De skulle kanske kunna utöka sin verksamhet om de fick möjlighet att under en tid pröva att driva företaget på heltid. Lagförslaget innebär att den som har varit anställd hos en arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren, får rätt att vara ledig från sitt jobb för att pröva om hennes företagsidé håller. En förutsättning för ledigheten är att företaget inte får konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Rätten till ledigheten omfattar heltid och högst sex månader. Rätten till ledigheten gäller alla arbetstagare som uppfyller villkoren, men vi är mycket medvetna om att det kan finnas situationer kanske främst på de små företagen, när ledigheten skulle bli mycket besvärlig för arbetsgivaren. Det kan gälla en nyckelperson, men det behöver inte vara en olägenhet att nyckelpersonen tar ledigt. Därför innehåller lagen en bestämmelse om att ledigheten inte får innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. I Sverige har vi många lagar som reglerar arbetstagarens rätt till ledighet för ett antal angivna ändamål. Utskottets majoritet vill inte förneka att rätten till ledigheten ibland kan skapa problem på arbetsplatsen, men vi anser att argumenten för de olika ledigheterna överväger de eventuella besvären. Vi uppskattar mycket att regeringen nu kommer att följa konsekvenserna av lagstiftningen. Skulle det visa sig att det blir negativa effekter utgår vi ifrån att regeringen återkommer i frågan. Reservationerna till betänkandet visar också att rätten till ledighet är intressefrågor i allra högsta grad. Från höger vill både moderater och kristdemokrater avslå rätten till den nya ledigheten, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill utöka rättigheten ännu mer. Utskottets majoritet har funnit att regeringens förslag är väl avvägt och balanserar både arbetstagarens och arbetsgivarens rättmätiga krav. Betänkandet behandlar också ett antal motioner rörande andra frågor om ledighet från anställning. Det handlar om ändringar i föräldraledighetslagen, det handlar om ledighet för närståendevård och ledighet för frivilligt försvarsarbete. Herr talman! Av hänsyn till riksdagens tid och det stundande julfirandet - som kanske framför allt utskottet skall gå till - går jag inte närmare in på dessa frågor, utan nöjer mig med att yrka bifall till utskottets förslag i sin helhet.

Herr talman! Som framgick av mitt inlägg är vi stora tillskyndare av den här ledigheten, men vi tycker att man bör utvidga den till 12 månader. Jag har ännu inte mött ett sakligt skäl till varför det inte skulle vara möjligt. Laila Bjurling sade från talarstolen att det var intressefrågor och därför var detta väl avvägt, men det är ju inget sakligt skäl. Skulle 12 månader på något vis öka olägenheten för arbetsgivarna, eller vad är de sakliga motiven? Vi lutar åt att det är enklare att få fram kvalificerade personer till längre vikariat. Det är helt enkelt intressantare att söka. Min andra fråga handlar just om möjligheten att pröva att vingarna, dvs. företagsidén, verkligen bär på ett sådant sätt att man går vidare. Ser inte Laila Bjurling en fara för att många kommer att avsluta kanske lovande projekt, på grund av osäkerhet om man skall våga fortsätta med verksamheten när man tvingas ta ställning till om den bär kanske redan efter tre månader, för att iaktta uppsägningstid och annat, eller i varje fall senast efter fem månader?
Tack herr talman! Det är ju roligt att vi är överens, Ingrid Burman. Där är kul att kunna glädja sina medmänniskor. Kan man göra det genom att fatta bra beslut här i riksdagen är det ju ändå roligare. Då blir det ju lätt också. Sex månader är naturligtvis ingen lång tid när det gäller att pröva om en företagsidé håller. Det är vi också överens med Vänsterpartiet om. Men jag föreställer mig att innan det kan bli tal om att ta ledigt från jobbet har den nya företagaren förberett sig ganska länge på sin fritid. Hon har troligen redan börjat med sitt företag i liten skala. Ledigheten kommer att ge henne möjlighet att känna efter om det bär även på heltid och om hennes föreställning om företagande stämmer. Vi har ju hört i debatten här i dag att det kan stöka till det ganska mycket på en arbetsplats om och när arbetstagare försvinner. Vi kan inte blunda för det faktumet. Därför har vi tyckt från utskottets majoritet att sex månaders ledighet kan vara en rimlig avvägning mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättmätiga behov.
Herr talman! Det är sant att ledigheter över lag naturligtvis i alla fall oroar en arbetsplats. Därför är det bara vissa ledigheter som man gör till en laglig rättighet. Min fråga när det gäller ledigheten är: Skulle det orsaka mer oro, tror Laila Bjurling, om man förlängde den till 12 månader? Jag tror nämligen inte att så är fallet. Men utskottet måste ju ha funderat på den frågan. När det gäller starta-eget-bidraget som finns som arbetsmarknadspolitisk åtgärd är trenden snarare den att utskottet väljer att förlänga den. Det gör man på kloka grunder, tycker jag. Sex månader är väldigt kort. Man hinner inte med ett verksamhetsår, ett budgetår. Tanken är ju ändå att de som tar tjänstledigt för att bedriva egen verksamhet skall göra det på heltid och känna om det finns en ekonomisk grund att stå på i framtiden. Många branscher behöver hela budgetåret för att kunna göra den utvärderingen.
Herr talman! Jag kan inse och anse, liksom Ingrid Burman, att det finns skäl som talar för att ledigheten skall vara längre än sex månader, likväl som det kan finnas skäl till att ledigheten skall vara kortare än sex månader. Det gäller hela tiden, som jag sade tidigare, att hitta en balans i det här. Jag tror inte att någon som kommer att utnyttja den här ledigheten börjar från botten, från noll, utan man har säkert förberett sig ganska lång tid innan och vill sedan känna på hur det känns att driva företag på heltid och kunna ägna mer kraft åt den här verksamheten. Jag tror att man ganska snabbt känner om det bär eller inte. Jämförelsen med starta-eget-bidraget haltar litet grand. Starta-eget-bidraget, som vi med all rätt förlänger där vi tycker att det är möjligt att göra det, handlar om bidrag för arbetslösa människor. En arbetslös människa måste ju stå till arbetsmarknadens förfogande för att kunna ha a-kassa. Då kan man inte ens i liten skala driva ett företag. Däremot kan man även som arbetslös få beviljat att pröva sina vingar, och då kallas a-kassan starta-eget-bidrag. Det kan inte jämföras med det här förslaget.
Herr talman! Det är ju ni i utskottsmajoriteten som har hittat på det här med nyckelperson. Jag tycker då att Laila Bjurling är skyldig både oss här i kammaren och Sveriges företagare en förklaring om hur ni har tänkt. En nyckelperson är enligt vanligt språkbruk en person som är mer eller mindre avgörande för ett företags eller en avdelnings fortbestånd. Är det eller är det inte en väsentlig olägenhet att en sådan person tar ledigt och blir borta från jobbet i sex månader? Tror ni att det i så fall går att hitta någon vikarie med några månaders varsel? Arbetsgivarna skall vid äventyr av skadestånd kunna klara av att tillämpa den här lagstiftningen. Då borde lagstiftaren rimligen också kunna tala om vad man faktiskt har tänkt. Sedan har jag en annan fråga. Det står i förslaget att en arbetstagare har rätt till ledighet bara under en period hos samma arbetsgivare. Men det står ingenting om hur man skall hantera den situationen att tre anställda vill ha ledigt samtidigt. Det är inte alls någon ovanlig företeelse att tre arbetskamrater vill starta eget och beslutar sig för en avknoppning. Om det nu är ett litet företag med fem anställda och det kommer tre medarbetare och vill ha ledigt, dvs. 60 % av arbetsstyrkan, är det då någonting som arbetsgivaren får tåla enligt socialdemokraternas sätt att se på saken?
Herr talman! Moderaterna med Christel Anderberg i spetsen vill naturligtvis avslå hela betänkandet. Det kan sannolikt inte förvåna någon. Så är det alltid när arbetstagarnas position skall flyttas fram en liten aning på arbetsmarknaden genom lagstiftning. Det är ett stort steg att ta att säga upp sig från sitt jobb och gå till en osäker tillvaro som företagare. Jag är helt övertygad om att många fler kommer att våga sig på detta försök när de vet att de kan gå tillbaka till jobbet om det inte blir som de hade tänkt sig det hela. Det måste naturligtvis gälla alla arbetstagare, vad de än kallas, om det är personer med nyckelfunktion eller någonting annat. Däremot står det mycket klart och tydligt i vårt betänkande att en arbetsgivare kan säga nej om det blir en väsentlig olägenhet. Det får inte innebära en väsentlig olägenhet. Jag kan inte bedöma här och nu hur det skall tolkas, utan det måste naturligtvis göras på varje enskild arbetsplats, i varje enskild diskussion och för varje enskild arbetstagare som skall begära ledigheten. Då måste man bedöma om det blir en väsentlig olägenhet på arbetsplatsen eller inte. Det beror inte enbart på att man har en viss roll på arbetsplatsen.
Herr talman! Det borde ändå kunna begäras av lagstiftarna att de ger någon vägledning om hur lagen skall tolkas för dem som skall tillämpa den. Laila Bjurling svävar fortfarande på målet vad gäller nyckelpersoner och deras rätt till ledighet. Hur mycket får arbetsgivaren tåla? Är det 10 %, 20 % eller 40 % av arbetsstyrkan som vill ha ledigt samtidigt för att starta verksamhet? Vi moderater om några vill att det skall startas nya företag. Vi inser nämligen att det är det enda sättet att komma till rätta med massarbetslösheten i vårt land. Men det är fullständigt meningslöst att det startas en massa nya företag om det samtidigt slås ut lika många gamla företag på grund av att företagsklimatet är så uselt. Hur får Laila Bjurling och socialdemokraterna den här ekvationen att gå ihop samhällsekonomiskt? Har ni gjort någon marknadsundersökning som visar att det här med att säga upp sig från jobbet verkligen är något större hinder? Det står i propositionen att även ni inser att allt företagande innebär ett risktagande. Den som skall starta eget måste rimligen ha gjort investeringar av olika slag och redan tagit ekonomiska risker. Skulle det verkligen för en sådan person vara något som är så avhållande att han inte vågar säga upp sig från sitt jobb?
Herr talman! Det finns en väldig massa människor, framför allt kvinnor, som umgås med tankar på att starta eget och som har funderat ganska länge på det. Men många känner en försiktighet, som kvinnor ofta gör, när de skall starta företag, och det gör att de inte vågar ta det allra sista steget när tillvaron känns otrygg runt omkring. Man kanske jobbar på sin fritid, kanske på kvällar och helger, men man skulle vara intresserad av att pröva det här i litet större skala om man bara vågade ta det sista steget. Vi tror att den här lagstiftningen kan hjälpa till med det. Det kan inte vara så att enbart detta att en arbetstagare får vara ledig från sitt arbete blir någon form av illojal konkurrens mot arbetsgivaren, utan det måste bero på vad man jobbar med. Man har ingen rätt att vara ledig för att konkurrera med arbetsgivaren. Man har inte rätt att vara ledig om det blir en väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Var procentsatsen går kan lagstiftaren naturligtvis inte avgöra, utan det måste vara på företaget som det görs en bedömning av när det blir en väsentlig olägenhet. Det kanske är 10 % eller 20 %. Ibland kanske det är 1 % första gången som någon ställer frågan på ett företag. Det kan inte lagstiftaren säga någonting om i lagen. Vi vill också påpeka i det här fallet att det inte är förbjudet för företaget och den anställde att komma överens om både kortare tid och längre tid eller att komma överens om att skjuta fram det ett tag. I lagen talas det bara om rättigheten för den anställde, och den omfattar bara sex månader hos en arbetsgivare.
Herr talman! Min uppfattning är den att det viktigaste vi kan göra från politiskt håll är att anstränga oss för att skapa goda generella betingelser för företag och företagande. Att ta bort skatter som motverkar startande av nya företag, att ta bort krångliga regler och att förändra attityder till företagande är några de viktiga åtgärder som fordras för att få till stånd det klimat som skapar möjlighet för nya företag att uppstå. Den socialdemokratiska synen blir i stället ofta den att man hittar på nya regleringar, nya specialstöd och nya förändringar i befintliga regelverk, och på det sättet tycker man att man gör någonting kraftfullt. Man talar väl om de små företagen i dag, men det här förslaget är väl anpassat för de större företagen och ligger därmed väl i linje med den socialdemokratiska traditionen. Jag tycker att det visar väl att man inte vet hur de verkligt små företagen fungerar. För dem kommer det här otvetydigt att ställa till stora bekymmer i den konkreta vardagen. Är det rimligt att en nybliven företagare, som på detta sätt prövar vingarna men har funnit att den nya verksamheten inte fungerar, kan kräva att få komma tillbaka till sitt arbete med en enda månads varsel? Vilka konsekvenser får det i de minsta företagen? Jag tror ärligt talat inte att de som har formulerat denna lagstiftning har tänkt linan ut. De har inte sett att förslaget snarare kommer att påverka sysselsättningen negativt än tvärtom.
Herr talman! När vi har funderat på balansen mellan arbetstagarens rättighet och arbetsgivarens rättmätiga krav i denna fråga har vi tittat på båda dessa sidor. Vi vet mycket väl att det troligtvis ställer till större besvär hos ett litet företag än hos ett stort företag när en medarbetare skall vara ledig, oavsett vilken anledningen är. Därför har vi sagt att arbetsgivarna har tre månader på sig att planera ledigheten. Tre månader innan ledigheten skall träda i kraft måste arbetstagaren säga till. Ledigheten får inte innebära att löntagaren konkurrerar med arbetsgivaren. Den får inte innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Skulle det inte räcka med de bestämmelserna har man möjlighet att ändra tidsgränserna genom kollektivavtal. Man kanske tycker sig behöva längre varseltid åt det ena eller andra hållet inom branschen. Kristdemokraterna oroar sig för vad som skall hända om arbetstagaren ångrar sig och vill komma tillbaka till jobbet i förtid. Det är inte mycket att oroa sig för. Vi har väldigt klara spelregler för hur man skall lösa en sådan situation. Den bestämmelsen finns vid alla sorters ledigheter. Man kan avbryta ledigheten och komma tillbaka. Jag kan inte tänka mig att Göran Hägglund tycker att tryggheten att kunna gå tillbaka till jobbet när man har prövat på att driva näringsverksamhet utgör någon form av illojal konkurrens.
Herr talman! Tanken är att man inför en ny möjlighet för anställda att ta tjänstledigt under sex månader och pröva på en ny verksamhet. Det i sig innebär självfallet en betydande olägenhet för företagen. Det innebär framför allt en betydande olägenhet för de allra minsta företagen, där det finns några få anställda. Om jag som liten företagare vill rekrytera en person på ett vikariat under några månader kommer det att vara jättesvårt. I mitt hemlän Jönköpings län finns det i dag brister när det gäller nyckelarbetare som montörer, svetsare och verktygsmakare. Om jag blir av med en sådan person och skall rekrytera en ny kommer det att vara omöjligt att hitta en som tar ett vikariat på sex månader. Skulle det ändå vara så att jag lyckas, vilket jag alltså inte tror, har den nyckelarbetare som har ägnat sig åt något annat under en tid rätt att komma tillbaka till det arbete som han eller hon har lämnat med en månads varsel. Detta kommer att orsaka enorma problem. Skulle man göra förfrågningar bland de mindre företagen är jag säker på att det skulle bli tummen ned. Beskedet skulle vara att förslaget radikalt försämrar näringsklimatet i Sverige och snarare kommer att leda till färre än fler anställda. Jag förstår att syftet trots allt är att skapa plats för fler anställda, men jag tycker att man hamnar fel från regeringssidan.
Herr talman! Vi kan inte tolka vad som kan hända på alla företag när lagen träder i kraft. Om arbetsgivaren inte kan bedriva sin verksamhet enligt det exempel som Göran Hägglund ger innebär det en ganska väsentlig olägenhet för företaget. Såvitt jag kan bedöma faller då ledigheten. Det är inbyggt i detta. Jag kan inte låta bli att fundera litet grand på hur konsekventa kristdemokraterna är. Vi gick inte in så mycket på de andra motionerna och på övriga reservationer som kristdemokraterna har fogat till betänkandet. Man är riktigt upprörd och oroar sig för att en anställd skall få vara ledig i sex månader. Däremot vräker man frimodigt fram förslag om att föräldraledigheten skall vara i tre år och att föräldrar skall kunna vara halvtidslediga under hela barnets förskoletid. Det gör man utan att blinka och utan att tala om några olägenheter. Det är inte riktigt konsekvent, Göran Kan det bero på att kristdemokraterna utgår från att det är kvinnor som är föräldralediga och att det är män som begär ledigt för att driva näringsverksamhet? Är det så att kristdemokraterna, precis som arbetsgivarna i Sverige, inte riktigt har upptäckt att även män blir föräldrar - att även män på arbetsmarknaden får barn?
Herr talman! Det sker redan i dag att arbetstagare startar ett eget företag bredvid det vanliga arbetet. Det sker ofta i konkurrens. Man startar ett konkurrerande företag. Det finns många exempel på det. Vi hoppas att regeln om att man inte får konkurrera skall slå väl ut. Laila Bjurling använder hela tiden ordet "hon" när hon pratar. Det är för kvinnornas skull man har lagt fram detta förslag. Då tycker jag att det är konstigt att man inte tittar på det förslag som vi har presenterat i motionen. Vi tycker att det skall gå att ta ledigt på deltid för kvinnornas skull. Vi vet att kvinnor inte startar lika många företag som män. Om kvinnor startar företag startar de små företag som de sköter på deltid. Jag tycker ändå att Laila Bjurling skall fundera på detta.
Herr talman! Visst är kvinnor som startar egna företag ofta litet mer försiktiga än män som startar egna företag. Det visar sig bl.a. när de vill låna pengar. De vill ofta låna så litet pengar att bankerna inte törs låna ut dem. Det är kanske att dra parallellen litet för långt, men det är till viss del likadant här. Ansöker man om för litet ledighet finns det ännu större risk att verksamheten inte kan ställa upp på det. Det är ännu mycket svårare att vara borta på halvtid än på heltid på vissa företag. Är man borta på heltid kan företaget åtminstone sätta in en heltidsvikarie i de fall det fungerar. Att få en halvtidsvikarie eller en vikarie som arbetar enstaka timmar är oändligt mycket stökigare och oändligt mycket svårare för arbetsplatsen. Därför har vi sagt att rätten att vara ledig bara kan omfatta begäran om heltidsledighet. Däremot finns det naturligtvis inget hinder när det gäller att komma överens om en deltidsledighet med arbetsgivaren.

Herr talman! Regeringen har misslyckats med näringspolitiken. Man har misslyckats med att skapa ett gott företagarklimat. Den låga sysselsättningsgraden och den höga arbetslösheten är till stor del förorsakad av socialdemokratisk oförståelse för de faktorer som påverkar tillkomsten av arbeten. Medvetenheten om detta sprider sig alltmer. I gårdagens Dagens Industri kunde vi läsa om hur fem socialdemokratiska ledamöter tar till orda och uppmanar Socialdemokraterna att fokusera på näringslivet. De har rätt. Det är hög tid att det skapas bästa möjliga villkor för företagen i vårt land. Sveriges största utmaning i dag är den gränslösa internationella konkurrensen. Vårt land måste kunna tävla med de mest konkurrenskraftiga delarna av världen i fråga om villkoren för företagande. Det är inte bara storföretag som Ericsson, ABB och Astra som har största delen av sin marknad i andra länder. Alltfler mindre företag i Sverige har den svenska marknaden som en marginell del av sin verksamhet. Kunderna finns över hela världen. Globaliseringen innebär att svenska företag i dag inte bara tävlar med sina utländska konkurrenter. Det handlar i lika hög grad om en tävlan mellan städer, regioner och länder. Det land som erbjuder det bästa näringsklimatet vinner. Teknikutvecklingen går svindlande fort. De svenska företagen måste hela tiden ligga i framkanten av produktutvecklingen och kunna tävla med det absolut senaste när det gäller produkter, teknik och kvalitet. Det är mot denna bakgrund vi moderater så starkt kritiserar regeringen och utskottsmajoriteten för minskningen av anslagen till teknisk forskning och utveckling. Det är av samma skäl olyckligt att, som regeringen gör, skära i anslagen till de tekniska attachéerna. Det innebär en minskad spridning av information om de allra senaste rönen inom teknikutvecklingen till de små och medelstora företagen. Det är förvånande att utskottsmajoriteten ställer sig bakom detta. Vi moderater vill att Sverige skall ligga i framkanten när det gäller kompetens, kvalitet och teknisk utveckling. Då måste vi också skapa bästa möjliga förutsättningar för detta. Det är fel att spara på för framtiden så väsentliga områden som forskning, teknik, teknisk utveckling och teknikspridning. Herr talman! Det är bara i de privata företagen som de efterlängtade jobben kan skapas. Sverige behöver fler entreprenörer och företagare som vill och vågar starta och driva företag och anställa medarbetare. För att Sverige skall bli framgångsrikt och kunna hävda sig i den internationella konkurrensen måste företag och människor ges möjlighet att växa av egen kraft. Skall vi komma till rätta med dagens situation, där alltfler människor riskerar att permanent slås ut från arbetsmarknaden, måste förnyelse och förändringar som underlättar entreprenörskap, företagande och anställning genomföras. Hinder som i dag finns för redan befintliga företags möjligheter att växa och bli större måste tas bort. Det måste kort sagt bli lättare att vara företagare i Vi moderater har i många sammanhang kritiserat regeringen för nedläggningen av den avregleringsdelegation som den borgerliga regeringen bildade. Dess uppgift var att rensa i regelverken för att underlätta tillkomsten av jobb. Under tre och ett halvt år har det rått stillestånd i avregleringsarbetet. Vi moderater välkomnar nu med stor tillfredsställelse resultatet av Småföretagardelegationens arbete. Efter att ha tagit del av rapporten Bättre och enklare regler kan jag reservationslöst säga ja till så gott som alla de 26 förslagen. De flesta förbättringar som Småföretagardelegationen föreslår ligger helt i linje med förslag som presenterats i moderata motioner. I vissa fall, exempelvis när det gäller kommunal affärsverksamhet, vill vi moderater gå längre. Vi vill förbjuda företeelsen som sådan, eftersom den snedvrider konkurrensen. Det är fel att kommuner konkurrerar med privat verksamhet. Vi vill också genom lagstiftning skärpa kraven på kommunernas upphandling. Det enda som vi vill titta litet närmare på är förslaget om schablonbeskattning av tjänstebilar. I övrigt ger vi alla Småföretagardelegationens förslag grönt ljus. Småföretagardelegationen har enligt min uppfattning gjort ett alldeles utmärkt arbete. Nu gäller det för regeringen att snabbt verkställa förslagen. Mitt budskap är: Sätt i gång och genomför snabbt Småföretagardelegationens bättre och enklare regler! Ytterligare något som brådskar är att frigöra den privata tjänstesektorn från alla kvävande bromsklossar. Här kan vi lära av USA, England och Danmark, som har lyckats skapa många arbeten i denna sektor. Även på EU-nivån har man insett att det krävs insatser för just den privata tjänstesektorn. Förslaget från EU-kommissionen att tillåta differentierade momssatser för tjänsteproduktion är något som vi moderater välkomnar. Tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna har vi under hösten föreslagit att arbetsgivaravgiften redan fr.o.m. 1998 inte bör tas ut för hushållstjänster och att en skattereduktion bör införas för den som köper tjänsten. Det är bråttom att genomföra förändringar som öppnar tjänstesektorn och befrämjar tillväxt och tillkomst av nya arbeten i det privata näringslivet. Vi moderater angriper orsakerna till sysselsättningsfällan - de höga skatterna, de krångliga arbetsrättslagarna och de hämmande regleringarna. Att det återstår åtskilligt att göra för att underlätta företagande visar en av förra veckans tidningsrubriker. "Sverige i botten på EU-lista om småföretagens villkor" löd rubriken. På flera viktiga punkter placerar sig Sverige i botten jämfört med övriga EU-länder när det gäller att uppfylla EU:s rekommendationer för förbättrade villkor för företagen. Det är förslag som Sverige har ställt sig bakom på EU-nivå men ändå negligerat här hemma. Regeringen har hittills sedan valet i stället försämrat villkoren för företagen. Herr talman! Ericsson överväger att flytta delar av sitt huvudkontor och andra verksamheter från Sverige. Svårigheterna att få tag i välutbildad arbetskraft och de höga skatterna är faktorer som spelar in. Problem med att få tag i välutbildad arbetskraft delar Ericsson med både stora och små företag. Höga skatter skrämmer bort högutbildade från Sverige, och de snedvrider lönebildningen på alla nivåer. Skatterna bromsar tillkomsten av arbeten. Skattenivåer, forskning och utbildning ingår bland de faktorer som formar näringsklimatet. Likaså påverkas näringsklimatet av arbetsrättsliga och andra regelverk, som i dag inte är anpassade till den nya tidens villkor. Exempel på detta är det som drabbat Köpingföretaget Ferrita. Ferrita lever med hot om att sättas i blockad av Metall för att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Ett annat västmanländskt företag, Mekauto utanför Västerås, har, enligt tidningsuppgifter, varslat de anställda och planerar att lägga ned verksamheten för att man fått nog av fackets trakasserier om kollektivavtal. Detta är en av många faktorer i lagstiftningen som måste ändras. Fackliga blockadhot bromsar utvecklingen av företag och jobb, och de är ett otyg. Det är också orimligt att dagens arbetsrättsliga regler tillåts stänga ute ungdomar och andra från chansen att få ett jobb. De hämmande effekterna av regeringens politik visar sig också på ett skrämmande tydligt sätt i den destruktiva utveckling som Anna Hedborg beskriver i den nyligen publicerade ESO-rapporten Lönar sig arbete? I ESO-rapporten beskrivs ett socialt och ekonomiskt skifte som innebär att allt färre förvärvsarbetande måste försörja alltfler via sociala transfereringar. Denna rapport borde vara en väckarklocka för alla som hittills blundat för behoven av förnyelse i politiken. Om allt färre genom eget arbete kan vara med och skapa välstånd, innebär ju det att alltfler måste försörjas genom de skatter som dessa allt färre arbetar ihop. Det innebär att människor blir otrygga och Sveriges välståndsutveckling försämras. Det är en framtidsbild som Moderata samlingspartiet inte accepterar. Människor vill arbeta. De vill försörja sig, och de vill slippa vara bidragsberoende. Arbetslösa vill inte vara föremål för åtgärder. De vill ha jobb. Det är vår uppgift som politiker och som ledamöter i näringsutskottet att bevaka att de rätta förutsättningarna för företagande skapas, så att människor ges möjligheter att fullfölja sina idéer och drömmar och så att de kan försörja sig. Vi moderater har föreslagit ett batteri av förändringar för att öka tillkomsten av arbeten i företag och i tjänstesektorn. Vi är övertygade om att tillväxt och efterlängtade nya jobb kan växa fram, men en förutsättning är förnyelse av politiken. Erfarenheterna visar att förändringar i företagarvänlig riktning lönar sig. Den förändringsprocess som den borgerliga regeringen inledde för att forma Sverige till ett land för företagande och tillväxt blev framgångsrik. Den dalande sysselsättningskurvan vände uppåt så att det hösten 1994 tillkom 1 000 nya jobb i veckan. Med de nya omvärldsvillkor som vi har nu är det förödande att som socialdemokraterna klamra sig fast vid stela modeller, rigida arbetsmarknadsregler och världens högsta skattetryck. En annan fråga som jag måste nämna är den som kommer att debatteras under hela morgondagen. Jag anser att den minister som har ett särskilt ansvar för näringsklimatet och företagens situation - näringsministern - borde våndas med varje enskild person som är arbetslös. Han borde gå i bräschen för de förändringar som behövs. Men trots arbetslöshetsläget ser Anders Sundström det i stället som sin uppgift att med berått mod och utan hänsyn till konsekvenserna inleda en förtida avveckling av kärnkraft. I stället för att ägna alla krafter åt att ge företagen bättre möjligheter att behålla jobben och helst skapa nya är regeringen i full färd med att inleda avstängning av en miljövänlig och säker svensk energikälla. Priset kommer att bli mycket högt. Det svenska folket får betala genom dränerad ekonomi, höjda elpriser, utslagning av företag och jobb samt försämrad miljö. Förtroendet för Sverige som industriland får sig en rejäl törn. Det finns all anledning att känna oro för jobb och välfärd med en sådan politik! Regeringen har visat sig sakna ledarskap, det ledarskap som behövs för att komma till rätta med de tillväxthämmande faktorer som dragit ned Sverige i ett lågtillväxtträsk. Rekordhöga skatter och rekordstor offentlig sektor har tillsammans med rigida arbetsmarknadsregler, osäkerhet och brist på ledarskap försatt vårt land i ett tillstånd med låg sysselsättningsgrad och hög arbetslöshet. Knivskarp internationell konkurrens kräver att vi i vårt land tar oss samman och genomför den förnyelse och förändring som krävs för att få tillväxt och för att få företag att växa. Med den inriktning som Moderata samlingspartiet förordar kan Sverige åter bli en tillväxt och företagarnation i klass med världens främsta.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om utgiftsområde 24, Näringsliv. Det är ett mycket viktigt betänkande, som innehåller olika anslag till det näringspolitiska området. Under nästan hela 1990-talet har det rått ett kärvt ekonomiskt klimat. Det har vidtagits en rad åtgärder för att förbättra näringsklimatet, men Sveriges dåliga ekonomi har satt stopp för en hel del nödvändiga åtgärder. Därför återstår mycket att göra. Arbetslösheten börjar sjunka men är fortfarande alltför hög. Det finns mycket att säga om vad som gjorts under 1990-talet. Det gäller den borgerliga regeringens insatser, som jag dock i huvudsak tycker hade en bra småföretagarpolitik. Saneringen av statsfinanserna som påbörjades under den borgerliga regeringen har fortsatt, och statens budget är nu i balans. Men jag skall inte prata mer om det som varit utan mer tala om framtiden i stället. Arbetet med att ytterligare förbättra näringsklimatet bör i första hand inrikta sig på följande åtgärder: 1. Främja det personliga ägandet. 2. Ytterligare sänka skatter och avgifter. 3. Ytterligare förbättra tillgången på riskkapital. 4. Satsa på kompetenshöjande åtgärder. 5. Förenkla regelverket. Utan att göra någon inbördes rangordning mellan dessa fem punkter vill jag börja med det personliga ägandet, som är en förutsättning för en väl fungerande ekonomi. Det personliga ägandet tar vara på individens intresse och omsorg. Därför är det nödvändigt att det statliga ägandet reduceras till det som är nödvändigt för att skapa likvärdig service i hela landet eller det som är effektivast i offentlig regi. Det personliga ägandet leder till hushållning med resurser och är därför bra för samhället i stort. För att ett företag skall vara livskraftigt måste kapitalet balansera på ett bra sätt mot skulderna. Kapital kan placeras på olika sätt och har alltid en alternativkostnad. Det är därför viktigt att kapital som placeras i företag inte missgynnas och att den extra risk som det t.ex. innebär att investera i ett litet företag kan ge en bra avkastning i längden. Med detta vill jag komma in på den andra punkten, nämligen behovet av att ytterligare sänka skatter och avgifter. Företagsskatten i Sverige tillhör de lägsta, men det samlade skattetrycket för företagen är bland de högsta i världen. En viktig princip för att öka sysselsättningen är att det måste bli billigare att anställa människor än vad det är i dag. Därför måste skatte och avgiftssänkningar för företagen prioriteras i takt med att statens finanser förbättras. I dag finns ett starkt inslag av institutionellt ägande i Sverige. För att ägandet skall kunna spridas måste sparandet i aktier gynnas, och ett första steg i den riktningen är att avskaffa dubbelbeskattningen. Det har skett en lättnad i dubbelbeskattningen för onoterade företag, men det är nödvändigt att dubbelbeskattningen i sin helhet avskaffas. Arbetsgivaravgifterna har sänkts under det senaste året. Detta ser jag som bara en början. Här måste vi fortsätta på den inslagna vägen. Den modell som har valts för de hittillsvarande sänkningarna har visat sig praktiskt genomförbar och riktar sig på ett bra sätt till de mindre företagen, som enligt mångas bedömning kommer att stå för de flesta nya arbetstillfällena. Därför vill vi i Centern gå vidare med ytterligare sänkningar. Både procentsatsen och den maximala lönesumman bör höjas betydligt i förhållande till dagens nivå. Ett annat område som måste förbättras är fåmansbolagens villkor. Det har skett en del förbättringar, men ytterligare finns att göra även här. Bl.a. hoppas jag att den utredning som tillsatts för att se över de krångliga och omtvistade s.k. stoppreglerna kommer med positiva förslag. Även förmögenhetsskatten på arbetande kapital måste på sikt avskaffas. Det är inte tillfredsställande med den olika beskattning som nu råder på olika former av aktier och för olika ägarkategorier. Därför måste målet vara att helt avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Jag vill också här beröra tjänstesektorn. Det är en sektor där det finns möjligheter till många nya jobb. EU-kommissionen har nyss lagt fram sin syn, nämligen att man bör stimulera de hushållsrelaterade tjänsterna med exempelvis sänkt tjänstemoms. Jag tycker att det är ett förslag som är värt att närmare studera. För det tredje måste också tillgången på riskkapital förbättras. Även om det har skett en väsentlig förbättring saknas det i olika delar riskvilligt kapital. Här vill jag peka på det i betänkandet omnämnda såddkapitalet. Jag har i mitt särskilda yttrande uttryckt oro över bristen på såddkapital, och här hoppas jag att regeringen tillser att verksamheten får tillräckliga medel. Det är just i de tidiga skedena som det kan vara motiverat med statliga insatser för att underlätta övergången från idé till produktion. Även ALMI har knappt med resurser. I dagens Svenska Dagbladet kan vi läsa att lånekapitalet börjar ta slut, inte minst när det gäller de s.k. kvinnolånen. Detta är allvarligt. Det är väsentligt att ALMI kan vara med och lånefinansiera både vid nyföretagande och vid viss expansion. Jag vill därför poängtera vikten av att regeringen tillser att även ALMI får de medel som erfordras för att man skall kunna fullgöra sin verksamhet med information, rådgivning och finansiering. Den fjärde punkten, kompetenshöjande åtgärder, är kanske den mest avgörande frågan för företagens utveckling. Vi har i dag en stor arbetslöshet, men trots detta börjar en rad branscher få svårt att rekrytera kompetent personal. Därför måste det till lösningar på både kort och lång sikt. Den kortsiktiga lösningen måste vara att snabbt komma i gång med s.k. flaskhalsutbildning så att företagen kan få sina personalbehov tillgodosedda. Den situation som nu har uppstått är egentligen paradoxal. Å ena sidan finns det bristyrken med inflationsdrivande flaskhalsar. Å andra sidan finns det stora grupper långtidsarbetslösa som riskerar att permanentas utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Därför är det bra att volymkraven i arbetsmarknadsutbildningarna har ändrats. Det är viktigt att de arbetslösa kan ges en utbildning som leder till ett långsiktigt jobb. På längre sikt är det nödvändigt att fler får en relevant utbildning i gymnasieskolan och på högskolor eller universitet. För näringslivets vidkommande är det viktigt att det utbildas personal med god teknisk kompetens på olika nivåer. IT och datautbildning behövs också inom de flesta områden. Jag vill även uttrycka behovet av forskarutbildning och att den industrirelaterade forskningen också får sina resurser. En annan utbildning som nu äntligen har fått en ny renässans är lärlingsutbildningen. Den har under ett antal år setts som mindre värd. Men jag noterar att det i dag finns en positiv inställning från många till en sådan utbildning. Genom att lärlingar och företagare möts och lär känna varandra, lärlingen får sin utbildning i företaget, leder det ofta till att lärlingen får ett stadigvarande jobb. Därför behövs det mer av denna utbildning. Jag kan ta ett exempel från Värmland - Värmlandslärling. Det började för ett par år sedan när företagarna och LO diskuterade en lärlingsutbildning. Man kom överens om detta tillsammans med länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen i Sunne. Man tog kontakt med ett antal företag, närmare bestämt 20 stycken, som var intresserade att ta emot en lärling. Man kontaktade också 20 lärlingar och fick ihop både lärlingarna och företagen. Efter lärlingsutbildningen hade samtliga 20 fått jobb. Jag tycker att det visar på ett bra resultat som man kan gå vidare med. Lärlingsutbildning är någonting viktigt som det går att bygga vidare på för framtiden. För det femte vill jag ta upp förenklingen av regelverken och onödig byråkrati. Är det något som ställer till problem, framför allt för de mindre företagen, så är det krångliga och snåriga bestämmelser. Regeringen har tillsatt en småföretagardelegation och den har kommit med en rapport. Jag tycker att det är många positiva förslag som har tagits fram där. Jag hoppas också att det blir konkreta förslag från regeringen utifrån den rapporten. Det behövs faktiskt. Ytterligare förenklingar är t.ex. nödvändiga både på det arbetsrättsliga området och på skattesidan. Framför allt gäller detta för de små företagen. Det kan inte vara rimligt att samma regler skall gälla för den lilla företagaren som för den stora. T.ex. vore det önskvärt att de minsta företagen fick en kraftigt förenklad bokföring och självdeklaration. För en omsättning på låt oss säga upp till 1 miljon borde det kunna räcka med kontantprincipen, alltså att företagaren bokförde inkomster och utgifter på ett enkelt sätt. Om man förenklade detta förfarande kanske företagaren också kunde klara sig utan att behöva anlita dyr expertis för bokföring och deklaration. Jag vill slutligen beröra några ytterligare delar som finns med i betänkandet. Bl.a. vill jag yrka bifall till reservation nr 2 som handlar om kvinnliga affärsrådgivare. NUTEK har genom ett regionalpolitiskt uppdrag arbetat med kvinnliga affärsrådgivare. Det har skett i samarbete med berörda länsstyrelser och kommuner. För närvarande finns det ca 110 affärsrådgivare i olika kommuner. Erfarenheterna har varit mycket goda. Om inte nya medel tillförs riskerar verksamheten att försvinna. Därför bör regeringen uppmanas att tillse att verksamheten med kvinnliga affärsrådgivare också kan fortsätta. När det slutligen gäller Exportrådets verksamhet vill jag än en gång understryka vikten av att de små företagen får den hjälp de behöver för att kunna utveckla sin export.

Herr talman! Det är svårt att se att den programförklaringen från Centern kan leda fram till ett fortsatt samarbete med Socialdemokraterna, måste jag erkänna. Det är kanske inte så vanligt att man börjar ett näringspolitiskt anförande med att tala om behovet av en väl fungerande och skattefinansierad offentlig sektor. Men för mig som socialliberal känns det ganska naturligt. Dessutom är det befogat att börja i den änden, eftersom den socialdemokratiska politiken när det gäller företagande och jobb har misslyckats och nu gör det allt svårare att klara den välfärdsmodell som vi har arbetat efter i Sverige. Den katastrofalt låga sysselsättningen har medfört att färre och färre ges chansen att försörja sig på vanligt sätt och betala skatt. Det gör att resurserna dras undan från vård, omsorg och utbildning. Pengarna går i stället till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och till socialbidrag. Mot den bakgrunden blir socialdemokraternas skönmålning av läget för svensk ekonomi och svenskt näringsliv ingenting annat än ren verklighetsflykt. Jag väntar med spänning på om Sylvia Lindgren skall falla in i statsministerns, näringsministerns och finansministerns jargong och upprepa att "ekonomin nu är i balans", "krishanteringen är över" och allt är frid och fröjd. Eller får vi höra en litet mer jordnära näringsutskottsledamot erkänna att så länge vi har över en halv miljon människor som saknar ett riktigt jobb är inte krisen över? Kommer Sylvia Lindgren att avvika från standardmodellen i socialdemokraternas argumenteringsanvisningar och i stället säga att den svaga sysselsättningen innebär att regeringen har misslyckats på det här viktiga området och att det nu är nödvändigt med åtgärder som gör det lättare att starta och utveckla företag, åtgärder som ger nya jobb och i förlängningen nya resurser till bl.a. vård och utbildning. Jag förmodar att om det är några som kan påverka berörda statsråd till att föra en mer företagsvänlig och jobbvänlig politik så är det just socialdemokraterna i näringsutskottet. Ni måste från er utgångspunkt inse att det inte går att dölja regeringens misslyckade företagspolitik bakom ett batteri av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, att det krävs en annan politik, ett bättre näringslivsklimat, om inte sysselsättningen skall fortsätta att minska. Den bistra verkligheten är ju att det är tiotusentals färre människor i dag än vid regeringsskiftet 1994 som kan försörja sig själva på en egen lön. Så nog har det vänt alltid, men dessvärre åt fel håll. Det är anmärkningsvärt. Men mer intressant, och mer konstruktivt, är det att fundera över vad det är som ger det här negativa resultatet. Hur kommer det sig att sysselsättningen inte ökar trots en begynnande högkonjunktur? Varför kommer det fortfarande rapporter om lågt nyföretagande och lägre investeringstakt än i motsvarande länder? Och när vi nu åtminstone i några sektorer kan glädja oss åt en viss ökning av antalet lediga platser, varför blir de platserna inte tillsatta? Funderar inte socialdemokraterna över det faktum att det går så trögt att pussla ihop lediga jobb med människor som ingenting hellre vill än att få ett jobb? Detta trots de enorma arbetsmarknadspolitiska insatser som har gjorts. Nog borde de här varningssignalerna vara tillräckligt många och tillräckligt tydliga för att få regeringen och socialdemokraterna att inse att någonting är fel. Jag förmodar att det bär emot att anamma förslag från Folkpartiet, förslag som skulle ge bättre villkor för företagande och undanröja de strukturfel som är den viktigaste orsaken till att det ser ut som det gör. Men lyssna då i stället på företagare, på forskare, på myndigheter och på andra som har erfarenhet på det här området och som har kommit till samma slutsats som vi har gjort. Läs Konkurrensverkets förslag om ökad tillväxt. Och glöm att deras åtgärdsprogram råkar stämma överens med Folkpartiets. Där föreslår man t.ex. att företagen får fasta och långsiktiga spelregler. Det är ingen dålig ände att börja i. Där har vi nämligen ett av strukturfelen. Fortsätt sedan med Konkurrensverkets syn på vad som måste göras för att underlätta nyetableringar. Läs om deras förslag att förenkla skattesystemet och se över reglerna för dubbelbeskattning och fåmansbolag. Ta intryck av vad den ansvariga myndigheten för konkurrensfrågor har för synpunkter på offentliga monopol. Och, som sagt, om det gör det lättare att ta till sig förslagen får ni gärna bortse från att de överensstämmer med Folkpartiets. I rapporten från Småföretagardelegationen, som redovisades i fredags, kan socialdemokraterna ta del av ytterligare folkpartisynpunkter. Vi bjuder gärna på att regeringen hänvisar till sin egen delegation i stället för till våra motioner. Det viktiga är att regeringen och riksdagsmajoriteten inser att det måste till förändringar. Och att det finns förslag att tillgå. Småföretagardelegationen talar t.ex. om att det måste bli lättare att få F-skattsedel. Man diskuterar också svårigheten för privata företag att få en just behandling i samband med offentlig upphandling. I dag finns det alldeles för mycket godtycke, det är för lätt att manipulera konkurrensneutraliteten så att t.ex. kommunala bolag ges otillbörliga fördelar. Det är ett par av Småföretagardelegationens många konkreta förslag. Det är nyttig läsning, åtminstone om man inte har haft tillfälle att ta del av Folkpartiets motion i samma ämne, för då är det inte några nyheter. Behövs det ytterligare impulser utifrån kan man alltid fördjupa sig i de riktlinjer som EU har beslutat om när det gäller sysselsättningen. Visserligen försökte Göran Persson i Luxemburg övertyga de andra regeringscheferna om den svenska modellens förträfflighet, men eftersom sysselsättningen ökar i nästan alla EU-länder utom Sverige så lyckades han av förklarliga skäl inte särskilt väl med det. I stället blev resultatet av Luxemburgmötet en helt annan modell än den som den socialdemokratiska regeringen följer. I EU-dokumentet talas det nämligen om sänkt skatt på arbete, förenklade villkor för små och medelstora företag och om att uppmuntra entreprenörskap. Att det står ungefär samma sak i Folkpartiets motioner behöver alltså regeringen inte ta hänsyn till, om det gör det mer smakfullt att ta steg i den riktningen. Herr talman! Folkpartiet liberalerna har lämnat ett förslag till budget för 1998. Den är utformad så att den skapar förutsättningar för en tillväxt som är både större och uthålligare än den som blir resultatet av regeringens politik. Jag har redovisat huvuddragen i det näringspolitiska inslaget i vårt budgetalternativ i mitt särskilda yttrande. Där går jag igenom ett antal åtgärder som skulle innebära ett bättre näringslivsklimat och ge fler jobb. Vår politik på området är radikalt annorlunda än den som för närvarande förs av regeringen med hjälp av Centern. Men resultatet av regeringens politik visar också att det krävs något helt annorlunda om sysselsättningen skall öka så att vi långsiktigt kan få fram de resurser som behövs till vård, omsorg och utbildning.

Herr talman! Denna debatt om näringspolitiken får främst betraktas som ett signalsystem för att klara ut var någonstans partierna står i principiella och konkreta näringsfrågor. Man kan kanske hoppas att regeringen tar viss hänsyn i kommande propositioner. Näringspolitik handlar om den långsiktiga utvecklingen av svenskt näringsliv men kan även på ganska kort sikt påverka sysselsättningen. Enligt Vänsterpartiets mening måste staten ta det övergripande ansvaret för näringspolitiken. Det privata näringslivet har ofta inte den uthållighet som krävs för utveckling av nya produkter - från idé till kommersiell produkt. Man bör däremot kunna ställa större krav på mogna branscher som skogsindustrin och annan basindustri att delta i forskning och utveckling på ett helt annat sätt. Ur näringspolitisk synvinkel är det också viktigt att staten behåller ett strategiskt ägande i näringslivet. Exemplet Vattenfall AB och energipolitiken visar tydligt vikten av ett statligt ägande. Ett ägosplittrat Vattenfall hade försvårat den nödvändiga energiomställningen betydligt. För att näringspolitiken skall bli framgångsrik är det av stor vikt att samhällsekonomin fungerar. Låga räntor och kontrollerad prisutveckling betyder mycket för att näringslivet skall fungera och utvecklas och för att nya företag skall startas. I dessa avseenden är det svenska företagsklimatet gott. Men arbetslösheten ligger ändå kvar på en samhällsfarlig nivå. Regeringen måste inse att det är efterfrågan på hemmamarknaden som avgör nivån på arbetslösheten. Vanligt folk - både de som har arbete och de som är arbetslösa - måste ges bättre möjlighet att delta i konsumtionen av hushållsmaskiner, miljövänligare bilar och inte minst ett bra boende. Vänsterpartiets mening inte chansen att försvara viktiga näringspolitiska satsningar. Neddragningen av resurserna till NUTEK är i nuvarande sysselsättningsläge svåra att förstå. Jag tänker då i första hand på anslaget för forskning och utveckling samt avogheten till ökade satsningar på den framgångsrika s.k. såddfinansieringen. Vad gäller såddfinansieringen är det minst sagt omöjligt att förstå regeringens bevekelsegrunder. Alla som trängt in i vilka resultat denna verksamhet ger inser att det är på detta område de statliga pengarna gör mest nytta och ger bäst resultat. Det vore intressant om Sylvia Lindgren ville förklara regeringens intentioner. När jag är inne på det statliga ansvaret för näringspolitiken vill jag passa på att ta upp frågan om etablering av halvledarindustri i Sverige. Det är alldeles klart att en sådan investering knappast kommer till stånd utan statliga initiativ. Det amerikanska dataföretaget Atmel har intresse av att etablera sig i Sverige. Men det är många länder att välja mellan. Atmel väljer naturligtvis det land som ger de bästa villkoren. Sverige kan erbjuda allmänt goda företagsvillkor, god infrastruktur och bra utbildningsmöjligheter. Vi måste dock vara beredda att ställa upp med ytterligare rent ekonomiska satsningar. Sverige har knappast råd att låta denna etablering gå landet förbi. Det betyder tusentals nya arbeten, och skulle dessutom innebära att Sverige hänger med i den tekniska utvecklingen. Turismen tillhör framtidsnäringarna i Sverige. Turismens betydelse för sysselsättningen och samhällsintäkter är redan i dag betydande. Många regioner lever i hög grad på turismen. Men Sverige skulle kunna bli ett mycket större turistland. Vår nisch är inte sol och varma bad utan mer av upplevelser, natur och ett annorlunda samhälle. Konkurrensen om turisterna är emellertid mycket hård. Det gäller att kunna marknadsföra Sverige i de europeiska länderna och i övriga världen. På åtminstone denna punkt satsar Sverige mycket mindre än övriga nordiska länder. Den svenska marknadssatsningen på turism räcker inte för att klara konkurrensen med exempelvis Norge eller Danmark. I många europeiska länder är inte Sverige ett verkligt turistalternativ, beroende på att människor inte ser några annonser för Sverige. Det är synd att regeringen inte tar vara på chansen att relativt snabbt öka sysselsättningen på turistsidan. Herr talman! Bostadsbyggandet ligger sedan länge på rekordlåga nivåer. Ett normalt byggande torde ligga på ca 30 000 lägenheter per år. 1997 blir det inte ens 9 000 lägenheter - en lägre nivå än under krigsåren. Det är verkligen inte konstigt att arbetslösheten fortsätter att vara hög. Byggandet är en viktig motor för hemmamarknaden. Vi märker nu att efterfrågan på bostäder ökar i storstadsområdena och på högskoleorterna. Görs ingenting kommer vi återigen att ramla in i ett okontrollerat byggande som driver upp löner och materialkostnader och därmed inflationen. Det vore därför väldigt klokt att redan i dag öka byggandet. En lämplig nivå är sannolikt ca 20 000 lägenheter. För att få till stånd denna utveckling måste samhället ta ansvar. Ett investeringsbidrag per lägenhet, som uppfyller vissa miljö och energikrav, kan vara lämplig stimulans. Med sådana åtgärder skulle vi uppnå ett antal positiva resultat: Vi kan på detta sätt undvika framtida inflatorisk utveckling på byggmarknaden, och vi skulle snabbt öka farten i hemmamarknadsindustrin. En kontrollerad ökning av bostadsbyggandet skulle få fart på hjulen i snickeriindustrin, möbelfabrikerna, persienner, gardiner osv. Arbetslösheten i stora regioner skulle mer eller mindre försvinna. Antalet tomma lägenheter som det finns gott om i landet skulle minska till nytta för bolag och kommuner. Det skulle vara intressant att få veta om Sylvia Lindgren i den här frågan har något bra svar på varför regeringen väntar och inte gör mer vad gäller bostadsbyggandet. Vi har diskuterat den svenska varvsnäringen ofta. Det vi har hoppats på har inte inträffat. Sverige fortsätter att vara det enda land som inte direkt subventionerar sin varvsindustri. Detta innebär naturligtvis att de svenska varven knappast kommer att utvecklas. Det innebär också att vi den dagen subventionerna tas bort kommer att ha ett mycket sämre läge. Därför har Vänsterpartiet föreslagit att vi under tiden fram tills subventionerna försvinner helt går in och likställer de svenska varven i konkurrenshänseende med de europeiska varven. Kostnaden 80 miljoner per år täcks in av de ökade sysselsättningseffekterna. Herr talman! Detta är exempel på åtgärder som skulle kunna påverka svenskt näringsliv positivt. Utöver dessa åtgärder är det givetvis grundläggande att Sverige är ett bra land att leva i, att majoriteten människor känner trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och i sitt arbete. Det är viktigt att alla människor ges möjlighet till både grundutbildning och fortsatt utbildning. Det är viktigt att skapa en sådan trygghet att människor törs satsa på egna initiativ. Det är mycket positivt att regeringen nu föreslagit - jag hoppas att det blir beslut - att även den som har ett arbete skall ha möjlighet till tjänstledighet för att pröva en idé och starta ett nytt företag. Det skulle vara mycket positivt om arbetsgivarinträdet vid sjukdom helt slopades för företag med mindre än tio anställda. När man läser de borgerliga partiernas förslag står det klart att det finns olika verkligheter. För de borgerliga partierna är inte den låga efterfrågan på hemmamarknaden något speciellt problem. I stället föreslår man ett batteri enkla åtgärder som sänkt skattetryck och en fri mer flexibel arbetsmarknad. Man gillar dock inte att vanliga anställda skall ha möjlighet till sex månaders tjänstledighet för att prova eget företag. Där går liksom gränsen för den borgerliga flexibiliteten. Man föreslår ändrade turordningsregler, slopad facklig vetorätt vid entreprenader och att trygghetssystemen anpassas till småföretagens behov. På något sätt har jag alltid trott att trygghetssystemen är anpassade till vanliga svaga löntagares behov. Moderater, folkpartister och för den delen även kristdemokrater såvitt jag begriper tror alltså att försämrad trygghet för löntagarna och mindre makt för fackföreningarna samt lägre skatt för höginkomsttagarna skulle vara lösningen för att få till stånd en ökad sysselsättning. Det är tydliga förslag, som verkligen visar skillnaden mellan riksdagens partier. Men frågan är, herr talman: Hur länge skall borgerlighetens partier fortsätta föra fram gamla lösningar som gällde vid industrialismens barndom? Sakfrågan - hur öka sysselsättningen - skulle nämligen må bra av en mindre fyrkantig inställning från de borgerliga partierna.

Herr talman! Vi har just avslutat en debatt om arbetsmarknad och jag anser att näringsliv och arbetsmarknad går in i varandra, går hand i hand. I näringsutskottets betänkande tas kvinnors företagande upp liksom vår motion om nätverksbanker. I arbetsmarknadsutskottets betänkande tas resurscentra för kvinnor upp och småföretagsstöd. Det senare återfinns givetvis även i näringsutskottets betänkande. Vi ser att de flesta partierna står bakom en höjning av anslaget till såddfinansiering, men inte socialdemokraterna. Trots att det äskats 50 miljoner kronors påslag, så står s kvar och tycks inte inse att just såddfinansiering har gett de effekter som är önskvärda, mycket samhällsnytta per satsad krona. miljoner kronor tillförts i budgeten för rådgivning till kvinnor, och man talar om mentorer som ALMI bistår med. Men det behövs något mera. Det behövs inte så mycket pengar utan nätverk och stöd under hela processen när du startar ett företag. Därför tar vi i Miljöpartiet upp den norska idén - ursprungligen en idé från Grameen - om att stimulera flera nätverksbanker i Sverige. I dag finns endast en nätverksbank i Dalarna. Jag återkommer till detta. En annan form som vi förespråkar är kooperativa företag. I betänkandet hänvisas det till den arbetsgrupp som regeringen tillsatt, som har till uppgift att kartlägga området social ekonomi. Vi i Miljöpartiet vill förstärka den kooperativa företagsformen genom att utöka anslaget med 9 miljoner kronor därför att vi anser att det är en mycket kostnadseffektiv investering. Det kostar litet men ger många arbetstillfällen. Dessutom har kooperationen så mycket annat som är positivt, gemenskapen och samarbetet för ett gemensamt mål. Den innehåller en demokratiprocess som är unik. Herr talman! Jag har en speciell tilltro till kvinnor och vill därför gå in på mina motioner i ämnet Det gäller resurscentra för kvinnor i varje län, det gäller forskning om kvinnors företagande likaväl som uppbyggnaden av nätverksbanker. I förra debatten avklarades resurscentra, men det konstiga är att det ligger under Näringsdepartementet. Detta nätverk kommer i kläm mellan departementen. Jag anser att tills vidare kan Nationellt resurscentrum ligga under NUTEK, t.o.m. år 2000, men med en fristående placering direkt under generaldirektören. Nationellt resurscentrum bör ha en fristående ställning. För många människor, speciellt kvinnor, är möjligheten till anställning på hemorten begränsad. För dessa är ett alternativ till försörjning att starta eget företag på hel eller deltid. Detta kräver kompetens inom företagande, dvs. förmåga att klara en situation, att handla och att se framåt. Många hejdar sig både på grund av att de tycker att de saknar denna kompetens eller för att det inte är vanligt att starta företag. Här behövs en attitydförändring. Ett sätt att utveckla företagarkompetens har prövats i Dalarna sedan våren 1994. En grupp kvinnor som ville starta eller driva företag i Vansbro, Malung och Älvdalen i Dalarnas fjällvärld gick samman i tre grupper om vardera fem personer. Dessa kvinnor fick låna ur en pott på 200 000 kr per grupp upp till 50 000 kr per person till låg ränta. Efter tre år skall lånet vara återbetalt. Gruppen beslutar demokratiskt vilken affärsidé som först bör satsas på. Där utsätts idén för hård prövning. Detta sätt att erbjuda finansiering har visat sig fungera mycket väl för målgruppen, som ofta har svårt att erbjuda säkerhet för traditionella lån. På landsbygden är det vanligt att familjen lever i mannens fädernegård som man ogärna pantsätter. Någon annan säkerhet finns sällan. Det som gör modellen unik är den helhetssyn med koppling mellan finansiering, rådgivning och utbildning som erbjuds, där finansieringen endast är en mindre del. Nätverksbanken erbjuder också stöd i företagande genom ett bra nätverk i gruppen samt stöd från projektledaren som finns med i bakgrunden som mentor och för att förmedla kunskaper och kontakter. Dessutom erbjuds utbildning i personlig utveckling samt företagarkunskap, som enskilt anpassad bokföring, marknadsföring m.m. Ett elektroniskt datanät för att underlätta kommunikationerna mellan de deltagare som har dator och som vill utnyttja den nya tekniken finns också. Det är NUTEK som utbildar projektledare, anordnar erfarenhetsutbyte regelbundet samt ställer lånekapital till förfogande. Projektdeltagarna väljs ut bland etablerade ensamföretagare med utvecklingsidéer, nyföretagare med starta-eget-stöd och anställda med utvecklingsidéer som beviljats tjänstledigt. Varje grupp om fem består av personer med liknande bakgrund och värderingar. Grupperna består av enbart kvinnor eller blandade grupper efter beslut av lokal gruppledare i samråd med NUTEK. I Norge vänder man sig till arbetslösa men också till invandrare, vilket är särskilt intressant och har blivit väldigt efterfrågat. Det är ett sätt att ta till vara den kompetens som i annat fall föröds och bistå med hjälp till självhjälp. Hela idén passar mycket bra in i ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle, eftersom människors kreativitet och anlag får chans att slå ut i full blom samtidigt som pengarna som lånas går runt i ett evigt kretslopp. Baserat på de lovande erfarenheter som gjorts från försöksverksamheten med nätverksbank i Dalarna är det önskvärt att pröva arbetsformen i större skala över hela Sverige för att samla ytterligare erfarenheter från verksamheter med olika karaktär. För att kunna fortsätta med detta behövs ett förnyat uppdrag och viss finansiering för ytterligare tre år. Det ligger även en ansökan om 4 miljoner kronor per år för fortsatt forskning om kvinnor och företag, vilket vi helhjärtat stöder. Herr talman! Miljöpartiet de gröna anslår 40 miljoner kronor utöver regeringen till småföretagsutveckling för att bl.a. stimulera och sprida nätverksbanker till övriga landet. Vi vet att denna form har visat sig mycket bärkraftig på grund av sin konstruktion med den sociala och ekonomiska dimensionen intimt sammanvävd, och vi skulle vilja se en raskare utvecklingstakt. Vi anser att 20 miljoner kronor för tre år är en rimlig summa och föreslår att åtminstone sex projektledare med lika många grupper om fem skall kunna börja i år, vilket innebär att 4 miljoner kronor avsätts för detta ändamål. Varför stöder inte socialdemokraterna denna form av företagande? I Norge gick Gro Harlem Brundtland i spetsen för dessa nätverksbanker. Det är ett mycket billigt och effektivt sätt att minska arbetslösheten och bygga upp självtilliten. Det hindrar kvinnor och deras familjer från att lämna glesbygden. I stället utvecklar de bygden. Herr talman! I detta betänkande finns allt mellan himmel och jord. Jag tänker på rymdbas alfa och maringeologi. Vi vill som tidigare dra ned anslaget till rymdbasen. Denna gång har ingen yrkat bifall till anslag till SGU och den maringeologiska kartläggningen, men det beror inte på att det skulle saknas behov. På SGU har många anställda, 29 personer, fått gå, och frågan är hur man löser sina åtaganden. Miljöpartiet följer utvecklingen på SGU och ämnar återkomma om den maringeologiska fartyget dras in eller kartläggningen skjuts för mycket på framtiden. Vad rymden anbelangar, så har vi protesterat mot satsningar på rymdbas alfa med bemannade utposter. Detta år tillkom ännu ett mycket uppmärksammat projekt. Det s.k. Cassiniprojektet. På försommaren och under sommaren försökte jag väcka ministerns intresse för att avstyra denna affär. Alla som vet något om Cassiniprojektet, vet att högljudda protester hördes från Tyskland, USA, speciellt Florida, m.fl. länder. I Sverige var det relativt tyst. Vad gör Cassiniprojektet så märkvärdigt? Det allvarliga är att ombord finns närmare 33 kg plutonium, en större mängd plutonium än vad någonsin skickats ut i rymden förut. Plutoniet är till för att driva sondens elektriska apparatur, som motsvarar cirka sex stycken glödlampor, under färden. Cassini saknar tillräcklig drivkraft att ta sig direkt till Saturnus, därför skall den runda Venus två gånger. Sedan dras den tillbaka, praktiskt taget direkt mot jorden, som den passerar vid ett avstånd av knappa 500 km. Detta väntas inträffa i augusti 1999. Om sonden misslyckas med att tränga genom atmosfären kan plutonium spridas över jorden. Ju högre upp i rymden som olyckan inträffar, desto större delar av jorden kan bli smittade. Att Cassiniprojektet genomförs enligt gällande internationella regler, som Sverige varit med om att utarbeta och godkänna, och att det därför inte skulle finnas någon anledning att protestera mot projektet kan vi i Miljöpartiet inte acceptera. Att Cassiniprojektet genomförs inom godkända avtal mildrar inte den katastrof som skulle vara ett faktum, om något går snett vid uppskjutningen. FN:s resolution från 1992 om principer för användning av kärnkraft i rymden har som syfte att minimera spridningen av radioaktivt material i rymden. En strikt tolkning av detta innebär naturligtvis att inga ytterligare kärnkraftsdrivna rymdfarkoster skall användas. Det finns ingen egentlig brådska med att utforska rymden. Att först utveckla alternativa energikällor är en avsevärt mycket mer angelägen uppgift. Enligt NASA:s Jet Propulsion Laboratory är man också på god väg att framställa fotovoltaiska celler som skulle klara Cassinisondens behov. Som sagt är Sverige ett av de länder som står bakom Cassiniprojektet. Därför hävdar vi att det enda rimliga är att Sverige tar sitt ansvar och drar undan sitt stöd, med förhoppning att Cassiniprojektet avbryts till dess att andra energikällor kan användas. Det är bara fråga om en början av en serie av uppskjutningar. "Man äventyrar allmänhetens hälsa och liv och talar inte om riskerna", har Alan Kohn, tidigare säkerhets och beredskapsansvarig vid NASA sagt. Herr talman! Regeringens deklaration om ett ekologiskt hållbart samhälle klingar falskt när man betänker Exportkreditnämndens handlande. I sommar har EKN givit garantier till Kvaerner Energy och ABB för byggande av turbiner respektive generatorer i världens största dammbygge. Det är ett mastodontbygge som innebär att 1,8 miljoner människor måste flytta - ett bygge där man utnyttjar arbetare till svältlöner och där ingreppen i miljön är ofattbara. Miljöpartiet de gröna har ställt ett flertal frågor om moralen i dessa affärer. Vilken hänsyn har tagits till miljö och människor? Vi anser att Exportkreditnämnden borde uppfylla Riokonferensens målsättning om ett ekologiskt hållbart samhälle, vilket EKN definitivt inte gör i dag. EKN:s riktlinjer borde anpassas till Riokonventionens intentioner om ett ekologiskt hållbart samhälle genom miljöprövning hos EKN. USA har sedan ett par år tillbaka ett system som innebär att man vid garantigivning granskar vissa större projekt ur miljösynpunkt, bl.a. vattenkraftsprojekt. Hittills har dock ingen ansökan avslagits av miljöskäl, säger handelsminister Pagrotsky. Den amerikanska Eximbank har emellertid vad gäller Three Gorges-projektet inte beviljat någon garanti, eftersom man inte erhållit tillräcklig information om miljökonsekvenser. Miljöpartiet de gröna frågar sig var den hållbara ekologiska utvecklingen finns i detta engagemang. Herr talman! Jag läser i medierna att Folkpartiet protesterar mot att Ingenjörsvetenskapsakademien, - Valet är en stor besvikelse. Det finns flera kvinnor som är väl meriterade. Detta säger Margitta Edgren, och jag instämmer till fullo med henne. Det är på tiden att IVA blir up-to-date, satsar på en hållbar ekologisk utveckling och på kvinnor samt tänker holistiskt och agerar därefter. Så länge detta inte blivit verklighet fortsätter Miljöpartiet att yrka på neddragning av halva anslaget till IVA. Vår kritik mot IVA har funnits länge, ända sedan slutet av 80-talet. Herr talman! Må kvinnorepresentationen i riksdag och regering ge utslag både i näringslivet och på forskningsområdet. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.
Herr talman! Tidigare i dag har riksdagen faktiskt ägnat huvuddelen av sin debatt åt arbetslöshetspolitiken, dvs. åt hur vi skall klara försörjningen för dem som är utan arbete och hur vi skall kunna hjälpa människor att bli väl rustade att kunna ta arbeten som finns eller kommer att finnas i framtiden. På något sätt känns det symtomatiskt att vi först diskuterar baksidan av en misslyckad ekonomisk politik och en misslyckad näringspolitik innan vi diskuterar hur den politik som förmår att skapa det klimat som gör att riktiga jobb kommer till skall se ut. I stället för att koncentrera krafterna på att skapa goda generella betingelser för företagen tar i dag olika modeller för att minska sysselsättningen överhanden i den politiska diskussionen. Detta är naturligtvis utomordentligt beklagligt. Vi har i dag en arbetslöshet som är förskräckande. Jag tror att vi alla är överens om att arbetslösheten är det största hotet mot en god fördelningspolitik. Vi måste komma till rätta med arbetslösheten för att få en växande ekonomi. Detta är i sin tur nödvändigt för att vi skall klara framtidens utmaningar när det gäller finansieringen av skola, vård, omsorg och t.ex. angelägna miljösatsningar. Det är också viktigt att i det här sammanhanget diskutera sysselsättning kontra arbetslöshet. Regeringen lade ju för ett par år sedan fram förslag om att riksdagen skulle ha som målsättning att halvera den öppna arbetslösheten. Några partier motsatte sig detta och menade att målsättningen i stället borde vara att halvera den totala arbetslösheten. De farhågor som vi då lyfte fram har besannats i så måtto att regeringen ägnar väldigt mycken tid, kraft och omsorg åt att föreslå åtgärder som minskar arbetskraften i stället för att minska arbetslösheten. Vi ser detta i statistiken, och det är en baksida som vi i dag har ägnat mycket tid åt att diskutera. Den stora bristen är dock att vi ägnar för litet tid åt att diskutera vilket klimat som fordras för att få till stånd fler nya och växande företag. När vi diskuterar näringspolitikens utformning vill jag utgå från den enkla frågan: Hur går det till när nya arbetstillfällen skapas? Vad är det som gör att nya jobb kommer till? Mitt enkla svar på den frågan är att nya jobb kommer till när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta en ny verksamhet eller att utveckla en befintlig verksamhet. Om vi ansluter oss till detta svar gäller det att vi från politiskt håll funderar på hur vi sänker trösklar, hur vi eliminerar de hinder som i dag står i vägen för de människor som kanske har en god idé eller en bra tanke som skulle kunna utvecklas till något nytt eller växande som ger människor arbete. Det är där som jag tror att regeringen har sina stora problem. Svaren på de här frågorna är politiskt obekväma för socialdemokraterna. De rimmar inte särdeles väl med de besked som man gav väljarna inför valet 1994, när man lovade att riva upp många av de reformer som den förra regeringen införde i syfte att underlätta tillkomsten av nya jobb. Arbetslösheten är självfallet inte ödesbestämd, som man ibland framställer det i debatten. Resultatet är naturligtvis beroende av svenska yrkesarbetares och företagsledares skicklighet men också av den politik som förs. En riktig politik ger förutsättningar för fler jobb. Rätt politik ger ett klimat för kreativitet, för innovationer och för nya och växande företag. Det handlar mycket om attityder till företagande. Det handlar om stabila spelregler. Vi kan självfallet inte ha skatteregler som missgynnar investeringar i företag i förhållande till riskfritt sparande. Vi måste satsa mer på utbildning. Vi kristdemokrater föreslår införande av utbildningskonto och lärlingssystem, som vi tror är verksamma medel för att öka kunnandet och göra människor bättre anpassade till att ta jobb i den internationella konkurrens som vi i dag har. De konstiga regler som t.ex. finns för förtida momsinbetalningar måste naturligtvis bort. Sparandet måste i dag gynnas på ett annat sätt, och vi måste - som flera tidigare talare varit inne på - genomföra en regelrätt klappjakt på onödiga regler och onödigt uppgiftslämnande. Dessutom, herr talman, måste den privata tjänstesektorn öppnas. Vi har diskuterat detta många gånger och under lång tid i riksdagen. Regeringen har å sin sida talat om detta och tillsatt en utredning, som blev färdig i mars. Jag tänker på Dan Anderssons utredning, vars slutsatser jag inte delar. Där fanns dock en hel del bra faktamaterial. Man visar bl.a. att det i Holland, Frankrike, Finland, Norge, Danmark osv. i dag är en självklarhet med en nettobeskattning inom den privata tjänstesektorn, medan det i Sverige inte händer någonting. För en tid sedan uttalade statsministern i en intervju i Veckans Affärer att det vore idiotiskt att inte inse att framtidens arbetstillfällen kommer inom tjänstesektorn. Men varför vill socialdemokraterna då inte skapa förutsättningar för att de nya jobben skall kunna växa fram inom tjänstesektorn? Mona Sahlin var under sin tid som statsråd oerhört kritisk till tankar om att öppna tjänstesektorn. Hon har tydligen ändrat inställning totalt. I dag häcklar hon friskt dem som med uttryck som pigor vill undvika debatten om den privata tjänstesektorn. Nu är det för henne en självklarhet att man också i Sverige skall kunna till en rimlig kostnad anställa någon i hushållet en eller annan timme till en överkomlig kostnad. När skall socialdemokraterna lämna den otidsenliga hållning som de har i Sverige och som inte är densamma som den i vår omvärld? Här finns många nya jobb. Det finns många människor som har ont om tid men som har pengar. Det finns andra människor som har gott om tid men väldigt litet pengar. Det borde gå att sammanföra dem och få en lösning genom nya jobb inom tjänstesektorn. I det betänkande som vi nu diskuterar har vi kristdemokrater valt att inte reservera oss. Det beror på den budgetprocess riksdagen har. Vi har förlorat i den första omgången när det gäller storleken på ramen för utgiftsområde 24. Eftersom vårt förslag är en helhet är det inte meningsfullt att delta i beslut om fördelningen inom den ram som majoriteten tyvärr röstat fram. Jag vill ändå ta ett par minuter av kammarens tid för att påminna ledamöterna om de förslag som vi kristdemokrater har lagt fram och som vi är övertygade om hade bidragit till just det klimat som fordras för att få till stånd ett växande näringsliv och därmed nya jobb. Många andra förslag ligger inom andra utskotts beredningsområden: inom skatteutskottets, inom arbetsmarknadsutskottets, inom finansutskottets, osv. Vi har föreslagit att NUTEK skulle få 20 miljoner kronor ytterligare för s.k. såddfinansiering. Såddfinansiering är ett exempel på en mycket lyckad statlig insats där inte marknaden förmår att fungera som den brygga som är nödvändig för att få till stånd etablering av nya produkter. Där har regeringen varit kallsinnig till NUTEK:s propåer om mer resurser trots att NUTEK kan visa på ett fantastiskt record i den delen, dvs. mycket fina effekter av de medel som det hittills har disponerat. Vi har också från kristdemokratiskt håll föreslagit mer medel för konkurrensforskning eftersom vi tror att det spelar en väldigt viktig roll för att hålla nere priser och få marknaden att fungera. Vi har föreslagit ytterligare medel till teknisk forskning och utveckling, närmare bestämt 90 miljoner kronor, efter det att vi sett att regeringen förra året drog ned rejält på det anslaget. Det var en neddragning med 286,6 miljoner kronor för innevarande år. Regeringen föreslår nu en besparing, som riksdagen om en stund sannolikt kommer att beslut om, med ytterligare 110 miljoner. Här hade regeringen tänkt sig att återvinna en del av de resurserna genom att ändra löntagarfondsmedlens placering i stiftelserna för att kunna ta dem i anspråk. Men det har visat sig att det inte har skett i den utsträckning som regeringen hade tänkt sig då man förra året skrev att det skulle ske till en huvuddel, dvs. att besparingen skulle kunna kompenseras genom stiftelsemedel. Det har visat sig vara fel. Därför är vi mycket förvånade och oroade över det förslag som regeringen har lagt fram. Vi har också velat ge mer pengar till STATT och införa ett nytt anslag inom området för tjänstesektorn, vilket jag har talat en del om tidigare här i kammaren. Jag har alltså inget konkret yrkande. Kristdemokraternas hållning framgår av ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till näringsutskottets betänkande nr 1 som handlar om utgiftsområde nr 24. Jag vill inleda mitt anförande med att säga att jag tror på svenskt näringsliv och en positiv utveckling. Det gör jag bl.a. därför att antalet nya företag har ökat och antalet konkurser minskar. 1993/94 startade 19 310 nya företag, 1996 var siffran 27 900. Siffrorna är exklusive företag med mindre än 30 000 kronor i omsättning. Under samma tidsperiod har antalet konkurser minskat från 18 734 till 11 315. Det här är inga siffror som jag och socialdemokraterna har hittat på. Siffrorna är hämtade från SCB. Det tycker jag är positivt, och det vill jag glädjas åt. Jag vill inte kalla det för lågtillväxtträsk, ett uttryck som bl.a. användes här i debatten tidigare. Låt mig också säga att näringspolitik är betydligt mer än vad som ryms inom det aktuella utgiftsområde som vi nu behandlar. Det är dock viktigt att vi har en helhetssyn över näringslivets utveckling, att vi skapar förutsättningar, kreativitet och tillvaratar goda idéer för en tillväxt i Sverige och för att bekämpa arbetslösheten. Inte minst gäller detta små företag och företag som kan och vill växa. Jag välkomnar därför Småföretagardelegationens rapport som nyligen avlämnats. Jag är övertygad om att de synpunkter som där framkommit noga kommer att studeras av regeringen. Jag tror också - herr talman - att viljan att driva en bra näringspolitik präglar samtliga partier. Däremot är det nog så att vi inte alltid är överens om receptet för att så skall kunna ske, vilket detta utskottsbetänkande också vittnar om. Det är Socialdemokraterna och Centern som har en gemensam budget medan de andra partierna är delade rakt igenom. När jag hör de borgerliga företrädarna kan jag inte förstå det jämmer och elände som beskrivs när det gäller socialdemokraternas sätt att driva näringspolitik, bl.a. med utgångspunkt från det jag nämnt i min inledning. Den strategi som vi vill betona och instämma i, och som tydligt står i majoritetens text i betänkandet, är att det skall finnas kunniga och välutbildade människor. Därför genomför vi socialdemokrater stora utbildningsinsatser, vilket vi naturligtvis driver via utbildningsutskottet. Det vi socialdemokrater vill jobba för är ett gott företagsklimat och en omställning till ekologisk hållbarhet - för det stärker Sverige och svenskt näringsliv, bidrar till sysselsättningen ökar och därmed en välfärd för alla. Sverige är goda. Det beror bl.a. på att räntan har sjunkit, inflationstakten har växlats ned och att skatten för företagen är låg. Företagsbeskattningen är den lägsta näst Ungern i hela OECD-området. Man skall dock inte sticka under stol med att det kan finnas problem, framför allt för de enskilda små företagarna. En första förutsättning för ett bra företagsklimat är dock att vi har en fungerande och stabil ekonomi som kan hålla inflationstakten och räntorna nere. I vårpropositionen och budgetpropositionen har olika åtgärder föreslagits för att förbättra företagsklimatet, t.ex. ökade medel för kooperativt företagande och kvinnors företagande, förkortning av arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen och nya utbildningssatsningar, och beslutet om att det skall bli enklare att få F-skattsedel har nyligen fattats här i kammaren. Herr talman! Blickar vi tillbaka ser vi att regeringen sedan tillträdet år 1994 genomfört en rad åtgärder, utöver dem som jag nu redan nämnt, för att stimulera tillväxten. De omfattande utbildningssatsningarna och kunskapslyftet skall naturligtvis ses som ett viktigt led i att stärka konkurrensen i näringslivet. Men förändringar i ägarbeskattningen i mindre, onoterade, företag har också genomförts, liksom kvittningsrätten. 1 miljard kronor har avsatts för småföretagarutveckling. Ökad teknikspridning och ökat samarbete med högskolorna är av nödvändighet. Regioner där högskolor finns betyder mycket för små och medelstora företag. Det samarbetet utvecklas successivt. Inrättandet av industriella utvecklingscentrer, IUC, på nio platser i landet är också ett steg i rätt riktning. Detta sker i syfte att stimulera utvecklingen och skapa nya jobb, och då framför allt i små och medelstora företag. Vi har satsat 1 miljard kronor på ett program för en omställning till en hållbar utveckling med inriktning på aktiv miljöpolitik. Särskilda Östersjösatsningar liksom länsstyrelsens vidgade resurser för att samordna och utveckla regionala insatser har också påbörjats. Nya metoder och arbetsformer omprövas successivt och utvecklas hela tiden just för att skapa tillväxt, herr talman. 10 miljarder kronor är avsatta i den sjätte AP fonden. Det är pengar som skall se till att det långsiktigt finns riskvilligt kapital för små och medelstora företag. Den sjätte AP-fonden har kommit i gång på ett mycket bra sätt. Därmed inte sagt att den löser alla problem med investeringar etc. Men den är ett synnerligen gott tillskott. Näringspolitiken har inriktats på framför allt de små och medelstora företagen, där det finns många goda erfarenheter och ideer som kan förverkligas och utvecklas. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre! Det är inte det jämmer och elände som här har framtonat från framför allt moderaterna. Det är framtidstro, skapande av förutsättningar och förmågan att se nya möjligheter som vi socialdemokrater vill driva vidare. Vi måste få ett erkännande av att vi faktiskt har ett bra företagsklimat i Sverige som skall vara utvecklande också i framtiden. Detta måste vara det budskap vi skall föra fram. Moderaterna envisas med sina skattesänkningar och skriver i sitt yttrande att man måste sänka "skadliga skatter". Det handlar om tre saker för moderaternas del: om skatter, om arbetsrätt och om regelsystem. Det lär vi väl komma att diskutera vidare. Men det är farligt att skapa myter som inte är verklighet, Karin Falkmer. Moderaterna pratar gärna om flexibilitet och flexibla lösningar. De sträcker sig dock inte särskilt långt, utan bara till att privata lösningar enligt deras synsätt alltid är bäst. Kooperativa företagslösningar tror de inte på. Dem vill inte moderaterna satsa på, trots att många kooperativa lösningar har gett positiva resultat. Nej, privata monopol är inte heller någon lösning, Karin Falkmer! Ensidiga arbetsrättsliga system där endast en part styr är också förkastligt. Man måste kunna se varandra i samma ögonhöjd om man är arbetstagare och företagare. Däremot är vi överens om kunskap och kompetens - de skall vara i världsklass. Ja, vi måste vara minst lika duktiga som våra konkurrenter, och helst litet duktigare. Vi skall vara världsbäst! Därför satsar vi socialdemokrater på stora utbildningsinsatser för såväl breddutbildning som forskning. Vi gör detta därför att vi vet att utbildning och kompetent personal är oerhört viktigt för företagen - kompetensutveckling och kunskapsöverföring inte att förglömma. Herr talman! Jag tror att vi alla i grunden är överens om den betydelse som teknisk forskning och utveckling har för svenskt näringsliv - så när som på Miljöpartiet, som vill skära ned här. Vi socialdemokrater skulle också vilja ha mer pengar för teknisk forskning och utveckling. Men vi är också övertygade om att de pengar som finns kan användas mer effektivt. Här har de olika forskningsstiftelserna tagit på sig en del av uppgifterna. De besparingar som gjorts på det aktuella anslaget föranleder dock en översyn och en omprövning av verksamheten. Därför skriver vi också i utskottstexten att det är viktigt att regeringen noga följer utvecklingen och på lämpligt sätt håller riksdagen informerad. Det har talats mycket här om såddfinansieringen. Här vill jag också hänvisa till utskottstexten, där vissa förändringar redovisas för att effektivisera den. Vi i majoriteten har också skrivit att vi " - utgår från att regeringen noga följer utvecklingen och i lämpligt sammanhang informerar riksdagen om hur ianspråktagandet av medel utvecklas och om behov av medelstillskott uppkommer." Det tycker jag är en stark skrivning som understryker vikten av ett bra system. Man ställer sig lätt frågan om tillgången på såddfinansiering i Sverige är sämre än i andra länder. Det finns dock ingen systematisk internationell jämförelse över detta. Det hänger förmodligen samman med att det är svårt att göra jämförelser med andra länder. Det är många faktorer som påverkar situationen. Att vi behöver förbättra situationen i Sverige är nog alla rörande eniga om, och det är väl egentligen det som är det centrala. Ett bra exempel är bildandet av investmentbolaget miljoner kronor. Detta skall naturligtvis också ses som en betydelsefull resurs för att tillhandahålla s.k. riskvilligt kapital. Beträffande kvinnliga företagare så är det en viktig uppgift att stödja dessa. Det finns en stor utvecklingspotential bland kvinnliga företagare. Jag hälsar med glädje att kvinnligt företagande och åtgärder för kvinnor har fokuserats kraftigt under de senaste åren. Herr talman. I sin inledning vid föregående års debatt om näringspolitikens utgiftsområde 24, som för övrigt också ägde rum den 17 december, sade Karin "Sedan valet har Socialdemokraterna bedrivit en företagarfientlig politik, en politik som lett till massarbetslöshet som riskerar att bli bestående". Det är iögonenfallande hur fel moderaterna och Karin Falkmer har. I KI:s novemberrapport kan vi läsa att industrins konjunkturer blir allt bättre och att efterfrågan i Sverige ökar samtidigt som företagen får fler exportorder. Företagen blir fler och arbetslösheten minskar. Jag vill inte sticka under stol med att det finns problem. Men det finns också mycket betydande glädjeämnen. Varför vill framför allt moderaterna, men även fler från borgerligt håll, sopa dem under mattan? Jag tror på svenskt företagande. Jag har förtroende för företagarna i vårt land. Jag tror på stabilitet, goodwill och framtiden. Vi skall ju sälja våra varor till utlandet, och vi skall sälja Sverige i det sammanhanget. Då skall vi väl inte vara så himla pessimistiska! Jag vill förbättra, utveckla och ta fram nya ideer. Jag har en stark tro på samråd och samverkan. Men som jag också betonade i min inledning finns det betydligt fler frågor som påverkar näringslivet än de som näringsutskottet direkt äger.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

Herr talman! Jag undrar vad alla arbetslösa människor i Sverige i dag tänker och tycker när de lyssnar till eller läser vad Sylvia Lindgren framför i kammaren i kväll i ett läge då arbetslösheten är rekordhög och sysselsättningsgraden är rekordlåg. Alltfler enskilda och familjer oroar sig för varsel och för framtiden. Hushållen har allt svårare att få sin ekonomi att gå ihop. Då försöker Sylvia Lindgren måla en förskönande bild av verkligheten och av Socialdemokraterna. Facit visar att Socialdemokraterna har misslyckats när det gäller att skapa högre sysselsättning. Arbetslöshetssiffrorna dalar i takt med att människor förs in i kunskapslyftet. Alltfler människor stoppas in i kunskapslyftet för att man därigenom skall dölja verkligheten, men i ärlighetens namn också för att dessa människor under den tid som de är arbetslösa skall få en meningsfullare tillvaro. Det kan jag erkänna. Facit visar att ni socialdemokrater har svikit de väljare som ni fick i valet 1994. Ni lovade i valrörelsen att arbetslösheten skulle minskas. Ni lovade att ni inte skulle höja skatterna med mer än 3,7 miljarder kronor. I dag har vi en arbetslöshetssituation som saknar motsvarighet och har höjt skatterna med 80 miljarder kronor. Detta påverkar tillväxt, sysselsättning och välfärd.
Herr talman! Om Karin Falkmer hade lyssnat på vad jag sade från talarstolen hade hon hört att jag också sade att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Men jag skulle också önska att Karin Falkmer tog del av bl.a. pressmeddelanden och rapporter från AMS som bevisar att det har skett en kraftig minskning av arbetslösheten. Arbetslösheten fortsatte i november att minska till 274 000 arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,6 % av arbetskraften. Det talas om sysselsättningen i förhållande till arbetslösheten. Vill Karin Falkmer påstå att de insatser som görs för utbildningen, inte minst kunskapslyftet, inte också är steg för att människor skall få det lättare att komma ut på arbetsmarknaden i framtiden? Det är ett hån, Karin Falkmer, om man har den synen på dem som vill studera och skapa sig en bra utbildning och bra kunskap i vårt land, vilket också naturligtvis stöder företagarna, inte minst på litet sikt.
Herr talman! Ingen i denna kammare kan ha undgått att ta del av alla de kommentarer som sågar AMS glädjesiffror. Faktum är ju att de siffrorna beror på det stora antal människor som har stoppats in i kunskapslyftet. Min poäng är ju att det inte har tillskapats nya riktiga jobb. Det är precis som Sylvia Lindgrens kolleger skriver i Dagens Industri, att det inte är arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan skapa de nya jobben. Det som skapar nya jobb är att vi ger företag i Sverige de bästa villkoren. Vi behöver i Sverige konkurrenskraftiga villkor för våra företag för att vi skall få i gång alla de jobb som vi alla vill ha. I fråga om detta har vi bl.a. alla våra förslag på skatteområdet, på det arbetsrättsliga området och när det gäller tjänstesektorn och avregleringen, där jag välkomnar Småföretagardelegationens förslag och Konkurrensverkets utmärkta förslag. Det är sådana åtgärder som behövs. Sylvia Lindgren går omkring med skygglappar och ser inte att det faktiskt är brist på riktiga arbeten i Sverige, arbeten som faktiskt ungdomar, invandrare och alla som är instoppade i olika åtgärder mycket hellre vill ha.
Herr talman! Det är märkligt att Karin Falkmer tror att AMS pressmeddelanden som berättar hur det bl.a. såg ut i november är en prognos. Det är, Karin Falkmer, ett utfall. Det har också blivit färre långtidsarbetslösa och färre ungdomar som går arbetslösa. Men det finns inte någon anledning att stå och rabbla upp dessa siffror. Jag kan bara rekommendera Karin Falkmer att också ta del av det för att få bort litet grand av hennes pessimistiska stämpel. Men den är naturligtvis bara riktad som udden gentemot socialdemokratin. Vad man själv ställde till med under de tre åren som borgarna hade makten vill man naturligtvis helst glömma. Nej, se något positivt i stället. Jag håller självfallet med om att det kan finnas brist på viss typ av arbetskraft. Men det är ju också därför som vi vill stärka satsningarna på kompetens, kunskapsöverföring m.m. Karin Falkmer talade om brist på riktiga jobb. Det kan vi ha en lång debatt om, inte minst här bakom. Vad är ett riktigt arbete? Jag har själv jobbat som tidningsbud i 20 år. Det har för mig också varit ett arbete.
Herr talman! Jag hade hoppats att näringsutskottet skulle kunna utgöra ett undantag från den här eviga diskussionen om vad som orsakade vad och som vi har hört till leda dag ut och dag in. Förutsättningarna är ju så olika. Var och en väljer den statistik som för tillfället gynnar den egna saken, och så glömmer man de andra. Jag tycker att det räcker att peka på skillnaderna när den borgerliga regeringen tog över i en extrem lågkonjunktur för att förstå att dessa jämförelser är mycket svåra att göra. Det var inte min avsikt att förstöra julglädjen för Sylvia Lindgren genom att ta ifrån henne alla de vackra bilder som vi får höra från socialdemokratiskt håll. Jag känner visserligen inte igen siffrorna i fråga om t.ex. investeringstakt. Det är naturligtvis bra att det är en internationell högkonjunktur på väg. Men det måste vara något allvarligt fel när sysselsättningen trots det fortsätter att minska. Som ett mått på hur det står till i näringslivet är det ju sysselsättningen som är det centrala, inte hur man hanterar arbetslösheten, eftersom man då placerar människor i åtgärder. Sysselsättningen ökar i dag i praktiskt taget alla EU-länder utom i Sverige. När såväl nyföretagandet som investeringarna dessutom är lägre än i flertalet liknande länder måste väl Sylvia Lindgren i fridens namn inse att det är något som inte står rätt till. Försök alltså komma över dessa ideologiska låsningar som finns kvar i socialdemokratin. Försök att gå från ord till handling. Vi börjar bli litet trötta på dessa vackra högtidstal och vackra skrivningar i propositioner som sedan inte leder till förslag. Titta gärna på Småföretagardelegationens förslag och låt dem leda till handling.
Herr talman! Christer Eirefelt sade i sitt inledande anförande att det skulle bli lättare att starta nya företag. Det var något som han tyckte var viktigt. Jag har kommenterat Småföretagardelegationens rapport i min inledning. Det sades också att antalet platser inte blir tillsatta. Det hänger ju samman med den utbildningssatsning som man naturligtvis måste göra för att se till att så blir fallet. Jag tycker också, Christer Eirefelt, att man inte skall ägna sig åt historia, utan att man måste se framtiden an. Men man måste ha historien med sig för att på ett realistiskt och bra sätt kunna träda in i framtiden. Där kan man inte komma ifrån värdet av att man har statsfinanser som naturligtvis också påverkar företagandet i högsta grad.
Herr talman! Tyvärr har budgetsaneringen, som i och för sig är bra, påverkat näringslivet i negativ riktning eftersom praktiskt taget alltihop har skett genom skattehöjningar, och framför allt skattehöjningar på företagande och jobb. Det är därför vi har de sysselsättningssiffror vi har i dag. De är ett faktum. Sylvia Lindgren har ännu inte gett något besked om vad det är som gör att vi får de katastrofalt dåliga sysselsättningssiffrorna, t.o.m. när vi närmar oss en högkonjunktur, eller kanske är en bit in i den. Det måste vara något som är fel. Varför anställer inte företagen? Det är dessvärre så, visar också siffror, att företag som efterfrågar arbetskraft nu i stor utsträckning har svårt att få den arbetskraften. Det läser vi dagligen om i tidningarna. Det måste också vara fel, framför allt när vi har satsat miljarder i arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att undvika en sådan situation och för att arbetskraften skall finnas tillgänglig och utbildad den dag den behövs. Det finns flera indikationer på att det inte står rätt till. Det kommer förslag från olika håll, utanför detta hus, från företagarna själva, från företagarnas organisationer och från regeringens egna myndigheter, men de konkreta förslag som i flera fall skulle kunna användas nästan direkt talar man om och skriver om men de leder inte till några förslag från regeringen.
Fru talman! Jag tror att jag redan har kommenterat frågan om att platser inte blir tillsatta. Jag tog tag i frågan eftersom Christer Eirefelt hade den med i sin inledning. Jag sade att det är en av anledningarna till att det är viktigt att man ser till att man har en bra utbildning. Jag vidhåller att det finns flaskhalsar, men det måste man naturligtvis göra någonting åt. Det är egentligen för sent att börja utbilda där nu för att möta framtiden. Men det är nödvändigt. Företagen är tyvärr inte alltid så bra på att tala om vilken arbetskraft man behöver eller tror sig komma att behöva. Därför välkomnar jag också de undersökningar som redovisat att jobben finns i små företag och inom privata tjänster. Jag skulle också vilja kommentera det Christer Eirefelt sade om Konkurrensverket som han vill tillföra 4 miljoner. Där har man inte förbrukat alla tillgängliga medel och har således ett betydande anslagssparande. Man är också ensam om att föreslå den här utökningen av budgeten. Det är med anledning av det, som Christer Eirefelt också nämnde Konkurrensverket i sin inledning. Fasta spelregler är ett uttryck som jag tror att alla i den här kammaren ställer upp på. Glöm inte räntornas betydelse för företagen, Christer Eirefelt.
Fru talman! Det tonläge som Sylvia Lindgren har valt i sitt anförande och i bemötandet av repliker är något förvånande med tanke på situationen. Sylvia Lindgren säger att hon inte kan förstå det jämmer och elände som målas upp. Det har ju sin grund. När vi pekar på problem och brister så gör vi det i en situation när vi har en arbetslöshet på omkring 12 %, när vi under det senaste året har sett hur sysselsättningen har minskat med 74 000 personer och hur sysselsättningen har minskat för den 20 månader i följd. Då blir man litet häpen över det tonläge som väljs i den här debatten. Jag tycker att det hade varit mer passande med en något mer ödmjuk hållning när situationen är som den är. Det finns mängder av förslag från olika håll. Jag är övertygad om att en del av dem kommer att bli regeringsförslag så småningom. Jag är säker på att det före valet kommer något från regeringen när det gäller tjänstesektorn t.ex. Men man vågar inte nu tillstå att någonting kommer. Sylvia Lindgren säger att teknisk forskning är viktig. Javisst, förra året drog man ned med 286 miljoner kronor och sade att det huvudsakligen kommer att kompenseras av de nya stiftelserna. Inte ens hälften täcktes av de nya stiftelserna. I år drar man in ytterligare 90 miljoner kronor. Detta är inte någon satsning på teknisk forskning. Detta är ingen satsning på framtiden.
Fru talman! Jag beklagar om Göran Hägglund tycker att jag har en överlägsen ton i debatten. Jag blir också väldigt irriterad över att man inte vill ta till vara det positiva när man hör hur arbetslöshetssiffrorna minskar. För mig är det viktigt, om företagen och företagarna skall ha förtroende för svenskt näringsliv, att vi också kan ange en positiv ton. Därmed inte sagt att jag vill sopa några problem under mattan. Det har jag försökt säga mycket klart. Göran Hägglund tar upp frågan om tjänsterna och hushållstjänsterna. Det har vi också skrivit om i betänkandet. Jag sade också att det finns en hel del frågor som vi själva inte råder över. Jag kan bara hänvisa till EU-kommissionens förslag som är föremål för övervägande i regeringen när det gäller den del som Göran Hägglund tar upp. När det gäller frågan om forskning och utveckling sade jag mycket klart att jag skulle önska att vi socialdemokrater hade mer pengar för det, eftersom det är oerhört viktigt. Men det är ett tagande och ett givande. När det gäller nedskärningar kommer de här 90 miljonerna inte som någon överraskning. De här pengarna har man vetat om. Man måste också hitta nya vägar för att kunna effektivisera. Det må vi väl ändå vara överens om.
Fru talman! Det är klart att vi är överens om det. När det gäller besparingar är jag litet bekymrad över de neddragningar som sker när det gäller såddfinansieringen. Jag tror att utskottets socialdemokrater själva är emot den besparing som kommer att ske där. Jag tror också att utskottets socialdemokrater är bekymrade över den utveckling som sker när det gäller dramatiska minskningar av anslagen till teknisk forskning. När det gäller satsningar för framtiden är det här som att äta upp det utsäde som skall ge förändringar när det gäller arbetslösheten. Arbetslöshetssiffran är självklart intressant. Men med den politik som regeringen bedriver, där man öppnar för mer pensioneringar och annat, är trots allt siffran som gäller sysselsättningen mer intressant. Om det är 74 000 människor färre sysselsatta än för ett år sedan och om sysselsättningen minskar 20 månader i följd betyder det att de som skall försörja en allt större andel av svenska folket blir allt färre. Så kommer ett land inte att kunna komma på fötter igen och vända utvecklingen. Jag ber om ursäkt, om Sylvia Lindgren tycker att det är för dramatiskt att peka på de här problemen. Men jag tror att vi gör oss själva och landet en tjänst om vi vågar diskutera de bekymmer som finns även om det råkar vara mindre än ett år till valet.
Fru talman! Jag tycker också att man skall jämföra siffror på ett riktigt sätt och jämföra de rätta begreppen. Men det var väl inte heller särskilt många som trodde på det tuffa mål som vi socialdemokrater satte upp, nämligen att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Nu börjar man prata om sysselsättningen, men jag tycker att det är viktigt att vi håller isär de två begreppen. Den tekniska forskningen är oerhört viktig. Det är de gamla löntagarfonderna, som sedan blev stiftelser, som nu tar över en del av den här verksamheten. De kan då inte göra den långsiktiga prognos i alla lägen som jag skulle önska att de kunde, därför att det är nödvändigt för forskningen. Därför måste också hela tiden nya idéer och nya saker komma fram. Därför måste vi se till att vi får den informationen från regeringen och noga övervakar vad som händer på det här området. Det gör också regeringen; det har man sagt mycket klart i budgetpropositionen. Det är samma sak när det gäller såddfinansieringen. Visst känner jag en oro för den - det vore dumt att sticka under stol med det. Därför har vi också i utskottets majoritetstext skrivit mycket klart att vi förutsätter att regeringen kommer tillbaka och redovisar för riksdagen om man inte klarar den här delen. Men jag gav också en del exempel på att man har hittat nya vägar. Och nya idéer och nya vägar måste hela tiden tas fram. Det är det som skall skapa vår framtidstro, inte att vi gömmer oss i det förgångna.
Fru talman! Debatten har visat att samtliga partier är eniga om betydelsen av den s.k. såddfinansieringen. Även Sylvia Lindgren visade i den senaste replikrundan att hon tycker att det är en mycket viktig verksamhet och att vi måste se till att klara den på något sätt. Även om vi alla är eniga är det svårt att krama fram ytterligare ett antal miljoner - detta trots att vi vet att vi skulle få en väldigt bra utväxling för de pengarna, kanske bättre än på något annat ställe. Därför är det intressant att en gång till fråga Sylvia Lindgren om hon bedömer att möjligheterna kommande år är mycket större att få en nivåhöjning just på såddfinansieringen.
Fru talman! Som jag sade, och som Lennart Beijer säkert också vet - han brukar alltid läsa våra texter väldigt noggrant - har vi sagt att vi noga skall följa den här verksamheten och utvecklingen men att det också finns andra vägar att gå för att undanröja de problem som här befaras. Men jag kan också ställa frågan till Lennart Beijer vad det är man vill ta bort i stället.
Fru talman! Vi hinner inte gå in på debatten om vad vi skall ta bort i stället. Med en annan sorts budgetprocess hade partierna naturligtvis klarat detta, men nu klarar vi det inte. Jag återgår då till frågan: Om det nu visar sig, när ALMI skall ställa upp på ett bättre sätt när det gäller såddfinansieringen och på annat sätt klara hem mera resurser för den här verksamheten, att detta inte lyckas, kommer socialdemokraterna då att agera hårt för att vi skall få en ordentlig nivåhöjning på såddfinansieringen?

Fru talman! Jag talade om nätverksbanker, och som Sylvia Lindgren förstår är jag väldigt förtjust i den formen. Det bygger på hjälp till självhjälp och självtillit. Det passar väldigt bra för kvinnor som inte vill ha stora pengar att röra sig med - det gäller bara 50 000 kr som man har i nätverksbanken. Det handlar om att man jobbar ihop psykologiskt och stöder varandra. Det har också börjat föröka sig till invandrargrupper i Norge. Jag undrar om Sylvia Lindgren har kommit i kontakt med den här idén, som tyvärr bara finns i Dalarna i dag, så att hon kan uttala sig om det är någonting att satsa på. I betänkandet står det bara att NUTEK skall följa frågan om nätverksbanker. Det är inte tillräckligt kreativt och framtidsinriktat. Jag tycker att det Sylvia Lindgren sade om att hon vill satsa på framtiden och se kreativa lösningar var väldigt bra.
Fru talman! Man kan inte undgå att komma i kontakt med nätverksbankerna. Det är inte första gången som Eva Goës här i talarstolen nämner dessa. Men det är också fråga om man hela tiden behöver hitta nya hjälpmedel och stödverksamheter från statens sida. Det finns andra vägar att gå. Vi har vänt oss till NUTEK och ALMI bl.a. när det gäller kvinnligt företagande och lån. Jag träffade några kvinnliga företagare för inte så länge sedan, och då sade man också att kvinnor väldigt gärna bildar nätverk. Det gör vi därför att kvinnor hjälper kvinnor i väldigt stor utsträckning. Det skall man naturligtvis stötta och hjälpa till med, och jag är övertygad om att vi kvinnor gör det.
Fru talman! Ja, det gör vi kvinnor. Och pengarna skall anslås från oss, för att de skall gå till NUTEK, som sedan skall kunna ge dem till dessa kvinnor. Det är en väldigt liten insats för att få en stor utdelning. Det här går ju runt - tala om kretslopp! De här pengarna återbetalas. Men det är en annan garanti på det. Det är inte samma sak som att låna från ALMI, utan det är ett annat system. Jag skall gå över till några andra frågor, och det kan sägas vara moralfrågor. Det gäller för det första rymden, där man satsar på Cassiniprojektet och andra tveksamheter, med utposter som är bemannade. Utgiftsposten för rymden ligger på andra plats i vårt utgiftsområde, och det är 524 miljoner kronor. Jag har då föreslagit att detta skall dras ned med åtminstone 30 miljoner kronor, därför att jag anser att det inte är någonting att satsa på att skicka plutonium m.m. ut i rymden. Däremot är det intressant att studera saker och ting vetenskapligt, men man kan välja sina projekt. Det gäller för det andra EKN, Exportkreditnämnden. Är det vettigt att man dumpar dåliga exempel utomlands, satsar på storskaliga projekt och bygger in sårbara storskaliga system? Det är t.ex. Three Gorgesdammen i Kina. Där har motsvarigheten i USA, Eximbanken, dragit sig ur av miljöhänsyn.
Fru talman! Det var bra att vi åtminstone kom runt diskussionen när det gäller kvinnligt företagande och att vi är överens om att det inte alltid är pengar som behövs utan att det också görs andra insatser. Det är riktigt att Miljöpartiet har dragit ned anslaget till rymdverksamhet med 30 miljoner, och det är man ensam om i de budgetförslag som har lagts fram. Eva Goës har också på ett starkt sätt vid flera tillfällen talat om rymdverksamheten och de olika projekten. Jag tänker inte gå in och kommentera t.ex. Cassiniprojektet ytterligare. Utrikesministern har vid två tillfällen ganska nyligen lämnat svar till Eva Goës, och vi har också beskrivit detta i vår utskottstext. Jag tror på ett ekologiskt uthålligt samhälle, och det skall vi naturligtvis jobba för i alla olika hänseenden.
Fru talman! Det s.k. såddkapitalet har varit uppe i debatten flera gånger här i kväll. Jag har i mitt särskilda yttrande uttryckt min oro över knappheten i medel till just såddkapitalet. Det råder en samstämmighet här om vikten av att det kapitalet finns för att kunna hjälpa från idé till produkt. Likadant känner jag oro när det gäller ALMI:s resurser, som börjar ta slut. Det gäller inte minst kvinnolånen, som är slut före sommaren om det inte kommer ett tillskott. Det gäller också rent allmänt den finansierig som ALMI står för. Det är viktiga inslag i nyföretagandet. Man hjälper i gång nyföretagare. Min fråga gäller om Sylvia Lindgren är villig att medverka till att vi får en lösning både på frågan om såddkapitalet och när det gäller ALMI:s resurser.